Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att föreslå förändringar i miljölagstiftningen i syfte att åstadkomma likhet inför lagen. Bakgrunden till frågan är enligt frågeställaren att ett litet företag dömdes för miljöbrott under det att åtalet mot ett större företag lades ned. Som Annika Åhnberg säkert vet kan jag inte kommentera enskilda fall. Min principiella inställning är emellertid självfallet att alla som begår miljöbrott skall behandlas lika inför lagen. Storleken på ett företag saknar betydelse. Denna princip om likhet inför lagen utgör också den självklara grunden för lagstiftningen och tillämpningen. Det finns därför ingen anledning att föreslå några förändringar i miljölagstiftningen i fråga om likhet inför lagen. Den av regeringen tillsatta miljöskyddskommittén skall däremot se över andra miljöstraffrättsliga frågor inkl. frågan om regler för ansvar för juridiska personer och deras ställföreträdare. Ett första betänkande kommer redan i början av år 1991.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Jag är naturligtvis medveten om att miljöministern inte kan kommentera ett speciellt konkret fall, och det är naturligtvis mer de generella och principiella tankarna bakom detta som är de viktiga. Jag har valt att exemplifiera min fråga med ett konkret fall som har aktualitet just nu, men det är inte första gången som den här typen av händelse inträffar. Det är heller inte någonting som inträffar bara när ett ärende går så långt som till åtal. Det kan också finnas fall i övrigt i tillämpningen, t.ex. miljö och hälsoskyddsnämnders miljötillsyn, där man på det kommunala planet kan uppleva att det görs skillnad mellan olika aktörer, t.ex. beroende på deras betydelse i kommunen. Detta är naturligtvis en mycket beklämmande tendens. Jag är glad att miljöministern säger att principen måste vara likhet inför lagen, och jag hade naturligtvis inte heller väntat mig att få något annat svar. Jag tror att alla är fullkomligt överens om den saken. Att den här typen av åsikten florerar och att man då och då kan uppleva att dessa åsikter bekräftas genom skriverier i massmedia, föder hos människor i vårt samhälle en misstro inför samhällets miljöpolitik, och jag tror att det är en mycket farlig utveckling. Jag undrar därför: Kommer miljöskyddskommittén att göra någon analys av hur tillämpningen av lagstiftningen har fungerat, eller har man kanske redan gjort en sådan? Man skulle på så sätt kunna få dessa misstankar bekräftade eller dementerade. Och kommer det i betänkandet att ingå någon analys av hurdan utvecklingen faktiskt har varit?
Herr talman! Låt mig först än en gång stryka under hur viktigt det är att alla behandlas lika, vare sig det är förtroendevalda, domstolar eller myndigheter som fattar beslut. Det är vidare så att det har varit dåligt med tillämpningen i det förflutna, men nu är dess bättre en skärpning på väg, och den understödjer vi på allt sätt. Vi har bl.a. utbildat poliser och åklagare för att de skall bli bättre på att sköta den här typen av mål. Det finns sedan en sorts problem som inte är specifik för miljömål, utan som också förekommer i fråga om ekonomiska mål och skattemål. Det är nämligen så att man när det gäller stora företag ibland kan råka i tvivel om vem som är ansvarig. Så skall det inte vara; det är alltid ytterst VD och styrelsen som är ansvariga. Det kan vara så att dessa delegerar befogenheter till någon annan. Om den delegeringen är oklar, kan det uppstå osäkerhet om vem som skall ställas till ansvar. Ofta väljer då åklagaren att åtala både VD och den till vilken delegationen eventuellt har skett. När det ibland uppstår problem, har det att göra med detta slag av svårigheter. Detta gäller också det aktuella fallet. Det var därför inte av en händelse som jag i mitt svar nämnde att kommittén skall se över frågor om regler för ansvar för juridiska personer och deras ställföreträdare.
Herr talman! Jag förstår att det var något sådant som låg bakom svaret. Jag delar uppfattningen att det naturligtvis inte skall vara möjligt för ett stort företag att, genom att man är oklar i beslutsdelegationen eller i sättet att hantera miljöfrågor, i förlängningen klara sig undan samhällets sanktioner när ett miljöbrott har begåtts. Jag ser med spänning fram emot det betänkande som efter vad jag förstår kommer att innehålla förslag som i framtiden omöjliggör den här typen av missförhållanden.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen tänker göra något för att klara ut ansvarsfördelningen mellan kommuner och länsstyrelser, t.ex. genom att ändra förordningen om kemiska produkter. Lagen och förordningen om kemiska produkter är relativt nya, och det tar tid att få resurser och kompetens för tillsynen helt på plats. Att den regionala och lokala tillsynen inte fungerar fullt tillfredsställande beror enligt min mening inte i första hand på en oklar ansvarsfördelning mellan de lokala och regionala tillsynsorganen, utan snarare på att uppbyggnaden på tillsynsområdet fortfarande pågår. Som stöd till miljö och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn av efterlevnaden av lagen om kemiska produkter och föreskrifterna till denna, utarbetade kemikalieinspektionen och naturvårdsverket år 1989 en vägledning för den lokala tillsynen. Denna vägledning uppdateras löpande. Kemikalieinspektionen och naturvårdsverket arbetar nu med att utforma ytterligare tillämpningsföreskrifter och allmänna råd som stöd till de lokala och regionala tillsynsorganen. Kemikalieinspektionen arbetar bl.a. med att ta fram föreskrifter om marknadsföringen av miljöfarliga kemiska produkter och naturvårdsverket med generella krav och restriktioner från miljöskyddssynpunkt mot användningen av kemiska produkter. Dessutom tillsatte regeringen nyligen en utredare som skall se över naturvårdsverkets uppgifter och organisation . En viktig uppgift för utredaren är att analysera hur ansvarsfördelning och samarbete mellan och inom olika nivåer bör utformas. Utredaren kommer bl.a. att pröva den regionala organisationens ändamålsenlighet för ett effektivt arbete i frågor med anknytning till miljö. I utredarens uppgifter ingår även att analysera naturvårdsverkets och kemikalieinspektionens ansvars och arbetsfördelning för olika kemikaliefrågor, vidare att analysera samverkansformer mellan naturvårdsverket och kemikalieinspektionen och andra myndigheter som har uppgifter enligt lagen om kemiska produkter. Ett förslag kommer att lämnas redan under första halvåret 1991.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret, men tyvärr verkar inte miljöministern så oerhört offensiv när det gäller kemikaliefrågorna, trots att hon många gånger har sagt att kemikaliefrågorna är väldigt viktiga miljöfrågor. Jag tycker att lagen om kemiska produkter är en mycket intressant lag, eftersom den utgår från vaggan-till-gravenprincipen. Den borde enligt min uppfattning därför kunna tillämpas i betydligt större omfattning. Miljöministern säger i sitt svar att huvudproblemet inte är ansvarsfördelningen, utan att uppbyggnaden på tillsynsområdet fortfarande pågår och att detta är en ny lag. Men vi har ju trots allt haft en lagstiftning på det här området ganska länge. Före lagen om kemiska produkter hade vi lagen om hälso och miljöfarliga varor, som tillkom redan 1973. Men givetvis är det också sant att tillsynen stegvis håller på att förbättras. Vi i miljöpartiets riksdagsgrupp har skickat ut en enkät om just lagen om kemiska produkter och dess tillämpning till 100 miljö och hälsoskyddsnämnder. Vi tycker nämligen att de här frågorna är mycket viktiga. Där framkom just detta med den bristande ansvarsfördelningen. Man visste inte vad länsstyrelsen skulle göra och vad kommunen skulle göra, och därför gjorde man inte någonting alls. Man klagade också på informationen från de statliga verken -- den information som ministern här tog upp i sitt svar. Ofta klagade man dessutom på fel myndighet, eftersom man inte visste vilka myndigheter som skulle komma med föreskrifter och råd. I en del kommuner, t.o.m. ganska många, sade man att man aldrig hade tillämpat lagen över huvud taget. Jag anser att någonting bör göras här. Om regeringen verkligen vill ha så flummiga förordningar som det här är fråga om, tvingas riksdagen i stället att i stor utsträckning lagstifta i detalj, och det kanske inte är bra i alla fall. I förordningen om kemiska produkter står att länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen och kommunen den omedelbara tillsynen inom varje kommun. Det är ganska svårt att lista ut hur detta egentligen skall tolkas. Jag skulle vilja se ett snabbt initiativ från regeringen på detta område.
Fru talman! Jag har gett det kompletterande svar som Stina Eliasson efterfrågar, och jag har inget mer att tillägga.
Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig om Göteborgs och Malmö kommuner är de enda kommuner som regeringen vill stödja genom generösa lån. Jag är medveten om att många kommuner har ekonomiska problem. Jag anser emellertid inte att statliga lån -- vare sig dessa är generösa eller inte -- löser problemen. Staten ger i stället stöd på annat sätt, t.ex. genom extra skatteutjämningsbidrag. Vad beträffar Ragunda kommun så är det riktigt att regeringen inte vidtog någon åtgärd med anledning av kommunens hemställan om lån. Ragunda kommun har emellertid under en lång följd av år fått extra skatteutjämningsbidrag. Bidragen har dessutom ökats kraftigt de två senaste bidragsåren. För år 1991 får Ragunda 4,6 milj.kr. Relaterat till kommunens skatteunderlag motsvarar detta en utdebitering på ca 65 öre, vilket är högst i landet. Varken Göteborg eller Malmö får extra skatteutjämningsbidrag. Lånen till Göteborg och Malmö får därför betraktas som en extraordinär åtgärd.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
Ragunda kommun befinner sig i en mycket besvärlig situation, och det tror jag att statsrådet känner till, och befolkningsstrukturen är ogynnsam. Vi har väldigt många äldre människor, och skatteunderlaget är svagt. Utdebiteringen för år 1990 var sammanräknat för alla typer av skatter för Ragunda kommun 33:25 kr. Detta skall jämföras med Malmö som har 31:03 kr. och Göteborg eller Malmö betalar någon skatteutjämningsavgift på den landstingskommunala sidan, eftersom de inte är med i landstingskommunalt sammanhang. Av svaret fick jag reda på att lånen till Göteborg och Malmö var en extraordinär åtgärd. Jag tycker nog att vi är i behov av extraordinära åtgärder också i Ragunda kommun. Vi skulle behöva de 16 milj.kr. som vi anhållit att få som lån, och det står också i kommunens framställan, eftersom vi behöver bygga gruppbostäder och vidta miljöåtgärder osv.
Herr talman! Jag är medveten om att Ragunda kommun har en svår situation. Jag anser också att detta kommer till uttryck i de belopp som utgår till kommunen i form av extra skatteutjämningsbidrag. När det gäller motiven för insatserna i Göteborg och Malmö har min företrädare redovisat dem i proposition till riksdagen. Jag har ingenting att tillägga därutöver. Jag vill bara understryka att jag med den statsfinansiella situation vi har och kan förutse framöver bedömer det som uteslutet att vi kan göra liknande insatser i fortsättningen.
Herr talman! Det sist sagda var ett klart och rakt besked. Men det finns faktiskt en sak som jag tror att statsrådet kan hjälpa till med, så att Ragunda kommun slapp komma med anhållanden om lån, och det är att skyndsamt se till att den regionalpolitiska utredningens förslag om att vattenkraftsvinsterna skall återgå till de kraftproducerade kommunerna snarast genomförs. Ett halvt öre av de vinster som kraftbolagen gör med hjälp av den el som produceras i Ragunda kommun -- vi har nio kraftverk -- skulle ge oss 29,7 milj.kr. i tillskott varje år. Vi väntar otåligt på ett sådant förslag från regeringshåll. Vi är litet ledsna och arga över att detta förslag inte kom med i regeringens proposition. Det hela begravdes för att återigen utredas. Dessutom anser vi att 5,5 miljarder kronor till storstäderna för extraordinära åtgärder för kollektivtrafik och sådant är generöst.

Herr talman! Agne Hansson har med hänvisning till de statliga lånen tll Göteborgs och Malmö kommuner frågat mig om jag är beredd att stödja kommunerna i Kalmar län genom lån med samma generösa villkor. I sak hänvisar jag till det svar som Stina Eliasson tidigare har fått om statliga lån till kommuner. Jag är alltså medveten om att många kommuner har ekonomiska problem, men jag anser inte att statliga lån löser dessa problem. Som jag svarat Stina Eliasson ger staten i stället stöd på annat sätt, och även i Kalmar län finns det kommuner som tillfälligt eller under en lång följd av år har fått extra skatteutjämningsbidrag. För år 1991 har Högsby och Västerviks kommuner fått bidrag med 1,4 milj.kr. resp. 6,6 milj.kr. Bidraget till Västerviks kommun var nominellt sett bland de högsta i landet. Slutligen konstaterar jag återigen att varken Göteborg eller Malmö får extra skatteutjämningsbidrag och att lånen till dessa kommuner får betraktas som en extraordinär åtgärd.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag förmenar inte Göteborg och Malmö en sådan här behandling. Jag har inte tänkt mig att jag rent konkret skall få några pengar hem till Kalmar län här i dag. I så fall kunde finansministern lämnat över dem när han var på besök i länet. Frågan är ställd som ett exempel på att man kan se litet olika på rättvisepolitik. Den är ställd också för att det finns anledning att lyfta fram de ekonomiska problem som vi har i Kalmar län. Nu noterar jag att finansministern säger i svaret att dessa problem inte löses med lån. Jag delar den uppfattningen. Det är naturligtvis betydligt viktigare att man har en rättvis syn i de stora frågorna inom den ekonomiska politiken och skattepolitiken för att åstadkomma regional balans. Man ser i kommunerna det litet grand som en utmaning att man får väldigt många kostnader övervältrade på sig. Sedan får man ett skattetak över huvudet, och det sägs att kommunalpolitikernamåste ha detta, eftersom de inte klarar ekonomin. Det slår mycket hårt framför allt mot de kommuner med regionalpolitiska problem som finns i Kalmar län. Det vore självfallet tacksamt om finansministern kunde ge en fingervisning om hur man skall hantera dessa ekonomiska problem. I ett läge där man i vissa fall är beredd att tillgripa sådana extrema åtgärder för expansiva områden kan det uppfattas som att man i Kalmar län är bortglömd. Jag skulle gärna vilja ha en bekräftelse från finansministern att han är beredd att tänka på detta i fortsättning.
Herr talman! Jag har tillsatt den kommunalekonomiska utredningen, som skall göra en bedömning av kommunernas ekonomi framöver och hur finansieringen av den kommunal verksamheten skall ske. Det kommunala skattestoppet är till för att anpassa tillväxten i kommunernas verksamhet till de realekonomiska förutsättningarna. Det har, som Agne Hansson vet, varit en snabb expansion under 80-talet, och vi kan inte ha en sådan snabb takt i fortsättningen. Det är skälet till det kommunala skattestoppet. Det ligger i den kommunalekonomiska utredningens uppdrag att redovisa hur det skall åstadkommas en rättvis fördelning mellan kommunerna och hur det skall bli i fortsättningen på området. När det gäller denna typ av lån vill jag upprepa vad jag sade nyss. Det är fråga om extraordinära åtgärder. Med hänsyn till det statsfinansiella läget kommer det inte att finnas utrymme för att göra sådana insatser. Däremot skall vi genom skatteutjämningen hjälpa de kommuner som har det svårast. Jag är angelägen om att se till att det finns resurser så att detta kan klaras. Det är ett skäl till att jag har ett visst motståndskraft mot förslag att sänka skatteinkomsterna som kommer från diverse håll.
Herr talman! Det finns stora förväntningar i Kalmar län på utredningsarbetet med hänsyn till åldersstruktur osv. -- även om det tas viss hänsyn till det i dag. Vidare har vi det extra skatteutjämningsbidraget. Jag såg en redovisning över fördelningen. Även där fanns det en tung post där man räknade in kostnaderna för infrastrukturella åtgärder i storstadsområden. Inte heller där kunde jag se att det fanns den fördelningssynen att det är de mest utsatta områdena som pengarna skall användas för. Det regeringsförslag om storstadstrafiken som redovisades häromdagen angående infrastrukturella åtgärder visar inte heller denna rättvisa syn mot svaga regioner. Jag hoppas att det blir en ändring i fortsättningen.
Herr talman! Fördelningen av de extra skatteutjämningsbidragen sker genom den nämnd som är tillsatt och som har parlamentarisk sammansättning. Den nämnden har varit enig. De beslut som jag har varit med i regeringen att fatta har helt byggt på de förslag som är framlagda av nämnden. Man har gjort ett bra arbete, och jag har haft lätt att ansluta mig till de förslag som nämnden har redovisat.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har frågat mig om jag avser att upphäva den inskränkning som 8 § första stycket sjunde punkten rättshjälpslagen innebär när det gäller möjligheterna till rättshjälp i bodelningsärenden och när denna lagändring i så fall förväntas. Alltsedan rättshjälpslagens tillkomst år 1973 har det funnits restriktioner i fråga om rättshjälp för bodelning. Den nu gällande regeln, som Charlotte Cederschiöld hänför sig till, infördes den 1 juli 1988 och innebar en viss ytterligare åtstramning. Jag vill erinra om att ett enigt justitieutskott vid riksdagsbehandlingen tillstyrkte regeringsförslaget i denna del. Sedan den nya regeln gällt en tid fick jag emellertid signaler om att det förelåg en viss ojämnhet i rättshjälpsnämndernas praxis som kunde leda till mindre tillfredsställande resultat i vissa fall. Med anledning av detta hölls i justitiedepartementets regi en hearing i mars 1990 med företrädare för bl.a. advokater och rättshjälpsnämnder. Därefter har vissa ytterligare undersökningar av praxis gjorts. Jag avser att redovisa mina slutsatser av utvecklingen i min anmälan till 1991 års budgetproposition och vill inte nu föregripa den behandling som frågan då kommer att få.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag är fullt medveten om att det var ett enigt justitieutskott som införde denna inskränkning. Men sedermera har vi moderater i ett särskilt yttrande markerat att vi önskar en förbättring på området. Om det inte sker har vi sagt att vi kommer att återkomma i frågan. Nu har den moderata partistämman enhälligt kommit fram till att moderaterna vill upphäva denna inskränkning. Vi har tröttnat på att vänta. När det gäller undersökningarna av praxis har jag varit i kontakt med departementet och rättshjälpsnämnden och därifrån fått informationer om att någon egentlig ändring inte föreligger, kanske i något enstaka ärende. Statsrådet vill inte tala om vad regeringen egentligen vill. Det försvårar onekligen debatten. Men slutsatsen är att man ändå kan hysa ett visst hopp för vad som komma skall i budgetpropositionen. Någon hearing hade väl inte behövts om förhållandena hade varit tillfredsställande. Om en ändring behövs är det bättre att upphäva en inskränkning i lagen än att påverka tillämpningen av den. Vi får hoppas att svensk lagstiftning snart får litet konkurrens och utsätts för jämförelser med andra länder. Det skulle kunna tvinga fram en mer ändamålsenlig lagstiftning. Vi kan jämföra med vår stora granne Tyskland med 80 miljoner invånare, dvs. mer än 40 miljoner kvinnor. Där finns s.k. Prozesskostenhilfe och Rechtsberatenhilfe som ligger utanför själva det rättsliga förfarandet. Prozesskostenhilfe gäller i alla processuella sammanhang. Sedan den 1 januari 1981 gäller det även för utlänningar och statslösa. Så en del svenska kvinnor i skilsmässosituationer skulle faktiskt ha ett bättre läge som statslösa i Tyskland än som svenskar hemma i Sverige. Men det är inte bara i Tyskland som man har laglig rätt till rättshjälp vid bodelning. För att ta några exempel finns den rätten dessutom i England, Holland, Belgien, Frankrike, i de EG-länder som jag har hunnit undersöka, och i Schweiz. Sannolikt finns den också på flera håll. Varför är det så farligt att låta människor få chansen att få sin sak prövad? Vilken skada skulle det innebära om vi fick den chansen även i Sverige?

Herr talman! Lena Boström har frågat statsrådet Maj-Lis Lööw om vilken rätt och vilken möjlighet en asylsökande har att påverka valet av den advokat som skall handha och formulera flyktingens överklagningsärende. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. I de fall som frågan avser utgår rättshjälp genom offentligt biträde enligt rättshjälpslagen När det gäller valet av offentligt biträde är huvudregeln att man i första hand skall förordna den som den rättshjälpssökande själv har utsett. Självklart har den som just kommit till Sverige för första gången i allmänhet inte några praktiska möjligheter att själv på ett meningsfullt sätt ta ställning till frågan om vilken advokat han eller hon skall välja. Därför framställs i dessa fall normalt inga önskemål om någon särskild advokat. I det läget gäller regeln att den myndighet som beviljar rättshjälp själv utser en lämplig person som biträde. En strävan hos de myndigheter som utser biträden bör självfallet vara att uppdragen skall fördelas på ett rättvist sätt bland dem som är lämpliga för uppdraget. Invandrarverket fördelar uppdragen utifrån en särskild lista. Att samma advokat förordnas i flera samtidigt pågående ärenden vid samma flyktingförläggning kan vara till fördel utifrån intresset av att förordna en person med specialkunskaper på det aktuella rättsområdet och utifrån effektivitetssynpunkt. Det innebär naturligtvis ingen inskränkning i advokatens skyldighet att noggrant sätta sig in i varje enskilt ärende och att föra fram de synpunkter som varje enskild individ har.

Herr talman! Björn Samuelson har frågat mig om regeringen avser att under innevarande riksmöte förelägga riksdagen förslag som bringar sekretesslagstiftningen i överensstämmelse med Björn Samuelsons fråga är föranledd av en dom i regeringsrätten i juni 1989. Domen avser ett fall där en vuxen person fått avslag på en begäran att få ta del av en uppgift om sig själv som finns i en s.k. Björn Samuelson har tolkat domen så att den enskilde normalt inte har rätt att få del av uppgifter inom socialtjänsten om vem som är hans eller hennes far och att den svenska sekretesslagstiftningen därför uppenbart strider mot den av Sverige ratificerade FN-konventionen om barnens rättigheter. Vid behandlingen av ärendet om godkännande av konventionen fann varken socialutskottet eller konstitutionsutskottet att den gällande svenska sekretesslagstiftningen behövde ändras för ett godkännande av konventionen. Den bedömningen gjordes med anledning av en motion i den här aktuella frågan och med kännedom om innehållet i den aktuella regeringsrättsdomen. Jag delar denna uppfattning. Givetvis har vi inom regeringskansliet klart för oss vad socialutskottet och konstitutionsutskottet uttalade vid behandlingen av frågan om godkännande av konventionen, nämligen att det finns anledning för regeringen att i lämpligt sammanhang överväga en ändring av sekretesslagen för att tillgodose intresset av att en person skall kunna få tillgång till uppgifter om sin börd. För närvarande övervägs inom regeringskansliet hur en sådan översyn bör komma till stånd.
Herr talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret på min fråga. När jag skrev dessa motioner och också när jag formulerade denna fråga, hade jag i bakhuvudet att svensk lagstiftning ju måste ha en röd tråd. T.ex. när riksdagen fattade beslut om befruktning med hjälp av spermiedonation uttalade riksdagen att det var viktigt att barnet kunde få reda på vem som var dess fader. I och med den tekniska och biotekniska utvecklingen kan det framöver också bli fråga om att få reda på vem som är barnets moder. Här tyckte jag att det brast när det gällde viss hantering av olika ärenden när människor försökt ta reda på vem som är hans resp. hennes fader. Om man skall bli en bra politiker är det väldigt viktigt att man också har en inlevelseförmåga. Det är denna inlevelseförmåga som har drivit mig och fått mig att ta olika initiativ i riksdagen när det gäller den här frågan. I slutet av sitt svar säger justitieministern att det ''övervägs inom regeringskansliet hur en sådan översyn bör komma till stånd''. Det kan väl hända att både justitieministern och jag förstår vad som avses, men jag skulle ändå vilja ha ett förtydligande. Vad betyder detta? Handlar det om utredningsteknikaliteter? Räcker det inte om regeringen inför en specialregel i sekretesslagstiftningen som undantar sådana domslut som förhindrar människor att söka sitt ursprung? Kan man tolka det så att det under innevarande riksmöte kommer att läggas fram ett förslag till riksdagen som möjliggör för människor att finna sina rötter?

Herr talman! Då vill jag i stället fråga så här: Kommer beredningsarbetet eller översynsarbetet att komma till stånd under innevarande riksmöte, så att vi får ta del av de direktiv som justitieministern utfärdar beträffande detta arbete?
Herr talman! Det beror på hur vi kommer fram till att denna översyn kan komma till stånd. Jag utesluter inte att det kan bli fråga om att utfärda direktiv för ett uppdrag under detta riksmöte.
Herr talman! Så det är t.o.m. tveksamt om översynen kommer till stånd?

Herr talman! Roy Ottosson har frågat socialministern om genteknikberedningens sammansättning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I genteknikberedningen ingår representanter för samtliga riksdagspartier. Det borgar för att de viktiga frågor beredningen har att ta ställning till blir allsidigt belysta. Till beredningen har också förordnats ett stort antal experter. De skall inom sina resp. ämnesområden tillföra beredningen sakkunskap. Jag anser att Roy Ottossons karakteristik av experterna är felaktig och oförskämd. Som Roy Ottosson tycks känna till har ledamöter av beredningen förordat att personer som representerar bl.a. annat Lantbrukarnas Riksförbund och miljörörelsen skall knytas till arbetet. Beredningen har emellertid nyligen beslutat att inte för närvarande begära att ytterligare experter förordnas. Jag har inhämtat att beredningens ordförande i samband med detta beslut förklarade, att inget hindrar att beredningen vid behov kallar till hearings där personer från exempelvis intresseorganisationer får ge sin syn på de frågor beredningen behandlar. Jag är för egen del övertygad om att beredningen själv kan avgöra vilken information som den behöver för att utföra sitt svåra uppdrag. Det finns därför inte anledning för regeringen att vidta någon åtgärd i saken.
Herr talman! Jag vill först tacka för svaret. Nu tycker jag väl att justitieministern missuppfattande min fråga. Jag är inte ute efter att vara oförskämd mot någon av experterna i denna beredning. Jag vill inte på något sätt förneka att de naturligtvis är mycket duktiga var och en på sitt område. Som justietieministern sade har beredningen ett mycket svårt arbete, och då är det viktigt att experterna kommer från många olika håll. Jag har bara konstaterat -- vilket justitieministern inte heller vände sig emot -- att miljörörelsen, bönderna, djurskyddet, konsumentrörelsen m.fl. intresseorganisationer inte var representerade. Om man ser till dagens samhällsdebatt i denna fråga är det just från dessa organisationer som kritiken mot den nuvarande utvecklingen inom gentekniken och biotekniken kommer. Därför hyser jag farhågan, som också bekräftades i det svar jag fått, att denna berednings expertsammansättning är vinklad. Det är väl ändå regeringen som är ansvarig för denna sammansättning, även om beredningen självfallet kan kalla in och utfråga andra personer, vilket vi får hoppas att den gör. Jag vill poängtera att detta är en mycket viktig fråga för oss i miljöpartiet. Vi har nu krävt en allsidig parlamentarisk utredning. I stället tillsattes denna beredning med något vidare direktiv än vad som är normalt för en beredning. Vi hyser dock misstro mot beredningsalternativet just för att det kan vara ett sätt att vinkla frågan, att inte tillsätta den utredning som behövs. Jag måste fråga justitieministern: Varför kan man inte ta in representanter för miljörörelsen som experter i denna beredning?
Herr talman! Jag vill understryka att denna beredning är sammansatt av representanter för samtliga partier riksdagen. Följaktligen är även miljöpartiet representerat i själva beredningen. Det är givetvis inom beredningen som det skall avgöras vilka experter, intresseorganisationer och andra som man vill involvera i sitt arbetet. Här har miljöpartiet stora möjligheter att övertyga beredning om vilka dessa experter och intresseorganisationer är.
Herr talman! Jag tolkar detta som att justitieministern håller med om att det är viktigt att denna beredning har en allsidig sammansättning, och att man även har med experter som representerar kritiska synpunkter. Jag är naturligtvis medveten om att samtliga partier är representerade. Självfallet kommer vi i miljöpartiet genom vår representant att kämpa för att få en mer kritisk granskning av den utveckling som sker på bioteknikens område. Det är inte alls ointressant vilka experter som ingår. Detta är en mycket komplicerad naturvetenskaplig fråga och det krävs mycket kunskaper om detta område för att man skall kunna begripa vad som sägs. Därför är det viktigt att just expertgruppen har en bra sammansättning. För att vara helt säker på att jag förstått justitieministern rätt vill bara fråga: Håller justitieministern med om att expertsammansättningen i en beredning bör vara allsidig?

Herr talman! Lennart Eliasson har frågat mig om regeringen kommer att ha några önskemål om bevarande av utvecklingskompetens och produktionskapacitet inom försvarsmaterielindustrin i de nu pågående diskussionerna mellan AB Bofors och FFV. Lennart Eliasson har vidare frågat mig om regeringen under våren 1991 kommer att avsätta pengar för försvarsmaterielbeställningar, t.ex. artilleriammunition, i väntan på att ett nytt försvarsbeslut ger ett mer långsiktigt besked inför framtiden till våra försvarsmaterielindustrier. Då frågorna rör samma ämne har jag valt att besvara dem i ett sammanhang, och jag börjar med försvarsmaterielbeställningar. Vad gäller t.ex. artilleriammunition täcker nuvarande beställningar produktion fram till våren Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram en proposition för budgetåret 1991/92, som kommer att föreläggas riksdagen i februari 1991. Denna proposition kommer bl.a. att behandla försvarsindustrin. Jag vill av naturliga skäl inte föregripa detta arbete. Givetvis kommer utvecklings och produktionskapacitet inom hela försvarsindustrin att vägas in i regeringens fortsatta bedömningar och förslag.
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Jag ställde min fråga bl.a. av det skälet att jag anser att försvarsmaterielindustrins situation är litet speciell. Dess enda kund är i praktiken svenska staten, eftersom all utveckling i princip sker på uppdrag av staten eller med dess goda minne. Jag tycker att detta rimligen bör medföra att denna enda kund också har ett speciellt ansvar när det gäller att ge besked i god tid om kommande behov. Därmed möjliggör man för industrin att kunna planera och inte minst kunna ge besked till sina anställda. Jag är naturligtvis medveten om de beställningar som finns när det gäller artilleriammunition fram till 1992. Det är om drygt ett år. Materielbeställningar med något enstaka års framförhållning ger inte särskilt lång trygghet och ingen planeringshorisont att tala om. Dessutom pågår det naturligtvis på skilda håll projekt där man behöver besked för att kunna planera för eventuell fortsatt verksamhet. På utvecklingssidan, som jag också frågade om, är naturligtvis risken uppenbar att brist på besked eller osäkra besked får till följd att personal med mycket specifika kunskaper söker tryggare anställning och kanske ofta är de första som ser sig om efter annat. Därmed riskeras funktioner hos hela avdelningen. Ett av skälen är naturligtvis också arbetsmarknadssituationen i Karlskoga. Under de senaste två och ett halvt åren har ca 1 400 anställda sagts upp. Det finns risk för ytterligare uppsägningar, om man inte i relativt god tid får besked om eventuella fortsatta beställningar. Jag tycker att svaret ger föga tröst för oroliga anställda. Jag skulle vilja fråga om försvarsministern och regeringen på något sätt kommer att antyda ett behov av kapacitet resp.

Herr talman! Familjen är en viktig grundenhet i vår samhällsbyggnad. Att stärka familjens ställning i det sociala nätverket är därför ett viktigt mål för den socialdemokratiska familjepolitiken. Svensk familjerätt har sedan början av 1970-talet varit föremål för ett fortlöpande reformarbete. Familjen har stått i centrum för detta reformarbete. I regeringens proposition om vårdnad och umgänge, som riksdagen i dag skall ta ställning till, fullföljs den inriktningen. Förslagen i propositionen sätter familjen och det gemensamma föräldraansvaret i förgrunden. Men förslagen i propositionen innebär också att ännu större tonvikt än hittills läggs på barnens intressen. En reform i enlighet med propositionen kommer därför också att innebära en förstärkning av barnens ställning i samband med vårdnads och umgängesfrågor. Föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnen kan växa upp under trygga och goda förhållanden och med möjlighet till nära kontakter med båda föräldrarna. All erfarenhet visar att en bristfällig kontakt mellan barnet och en av föräldrarna kan störa barnets utveckling. Detta gäller inte minst den sociala anpassningen. En mycket stor del av de ungdomar som hamnar i kriminalitet har en dålig kontakt med en av föräldrarna. De nu framlagda förslagen kan därför också bidra till att motverka en utveckling mot kriminalitet hos barn och ungdom. En grundläggande tanke bakom de förslag som lagts fram i propositionen är att bana vägen för en utveckling mot att föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt själva skall kunna komma överens om hur vårdnads och umgängesfrågor skall ordnas. Det ligger i sakens natur att barnets möjligheter att ha en nära och god kontakt med båda föräldarna underlättas, om dessa kan samarbeta i frågor som rör barnet. Det är också givet att förutsättningarna för ett sådant samarbete är större, om föräldrarna själva kan enas om vårdnad och umgänge än om avgörandet måste överlämnas till en domstol. Ett första led i reformen är därför en ökad satsning på samarbetssamtal, alltså samtal där föräldrarna under sakkunnig ledning försöker resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnads och umgängesfrågorna. Sådana samtal förekommer redan på många håll, och resultaten är genomgående mycket positiva. Jag tror inte att någon i dag ifrågasätter värdet och betydelsen av samarbetssamtalen. Det finns därför goda skäl att lyfta fram dessa ytterligare som en modell för att lösa vårdnads och umgängestvister. Detta gör vi på två sätt med de nya reglerna. Dels ser vi till att samarbetssamtal kan komma till stånd i samtliga landets kommuner. Alla föräldrar, var de än bor i landet, skall alltså ha möjlighet att kunna få samarbetssamtal. Dels ger vi domstolarna en möjlighet att i vårdnadsoch umgängesmål själva ta initiativ till samarbetssamtal. Även om en rättegång har inletts, bör alla möjligheter att åstadkomma en samförståndslösning tas till vara. Med utgångspunkt i att lagreglerna bör främja ett gemensamt föräldraansvar är det naturligt att den gemensamma vårdnaden sätts i fokus. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans tar det rättsliga ansvaret för barnet och i samråd löser de frågor som rör barnet. Erfarenheten visar att kontakterna mellan barnet och den förälder som barnet inte bor tillsammans med i regel är markant tätare när föräldrarna har gemensam vårdnad än när de inte har det. De flesta särboende föräldrar som har gemensam vårdnad är också nöjda med denna vårdnadsform och vill gärna rekommendera den även för andra föräldrar. Vi tar nu ytterligare ett steg på vägen mot gemensam vårdnad som den grundläggande vårdnadsformen. Gemensam vårdnad skall bli möjlig inte bara när föräldrarna är helt ense om detta. Den skall också kunna användas i sådana fall då en eller båda föräldrarna i första hand vill ha ensam vårdnad men i andra hand kan tänka sig gemensam vårdnad. Detta gör systemet mer flexibelt och skapar bättre förutsättningar för att i det enskilda fallet uppnå den lösning som är bäst för barnet. För ogifta sammanboende föräldrar är naturligtvis den gemensamma vårdnaden lika naturlig som för gifta sammanboende föräldrar. Eftersom det inte finns någon entydig och i alla lägen klar markering av när ett samboförhållande föreligger är det svårt att ha den gemensamma vårdnaden som automatisk huvudprincip. Vi inför nu en ordning som i praktiken ger ogifta föräldrar samma fördelar som en huvudregel om gemensam vårdnad. Föräldrarna skall samtidigt som de lämnar socialnämnden de uppgifter som behövs för att fastställa faderskapet kunna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad. I de fall då gemensam vårdnad inte är aktuell utan en av föräldrarna ensam skall anförtros vårdnaden kommer frågan om umgänge mellan barnet och den andra föräldern i förgrunden. Det är viktigt att de som handlägger frågor om umgänge gör detta på ett nyanserat sätt och försöker finna en ordning som har förutsättning att fungera i praktiken. Ett särskilt problem när det gäller umgängesfrågorna är s.k. umgängessabotage, fall där en förälder utan fog försöker hindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Vi kan inte acceptera att en förälder ensidigt och utan skäl försöker hindra kontakten mellan barnet och den andra föräldern. Samhällets syn på detta måste klart markeras. Det gör vi genom en lagändring som direkt sätter barnets behov av kontakt med båda föräldrarna i förgrunden. Denna regel har i den allmänna debatten missuppfattats på några håll. Låt mig därför en gång för alla slå fast att regeln på intet sätt innebär att vårdnaden mer eller mindre automatiskt skall överflyttas till den andra föräldern när vårdnadshavaren motsätter sig att barnet får träffa den andra föräldern. Det är ju självklart, och det betonas också på upprepade ställen i propositionen, att varje fall måste bedömas för sig. Det kan finnas mycket goda skäl för en vårdnadshavare att motsätta sig att barnet får umgås med den andra föräldern. Denne kan exempelvis ha gjort sig skyldig till misshandel eller annat övergrepp mot barnet. Även om det inte är på det viset, kan det från barnets synvinkel ändå vara bäst att få stanna kvar i sin invanda miljö. Vad det handlar om är i stället att i lagen slå fast det synsättet, om vilket det i dag råder stor enighet inom beteendevetenskapen, att det för ett barns utveckling är viktigt att barnet har nära och goda relationer till båda föräldrarna. När det skall bedömas om vårdnaden om ett barn skall flyttas över från den ena föräldern till den andra är således frågan om barnets behov av kontakt med båda föräldrarna bara en av flera omständigheter som skall beaktas. Det är helhetsbedömningen av samtliga omständigheter i det enskilda fallet som skall avgöra om en överflyttning av vårdnaden bör ske. Den regel jag nu har talat om är ett led i strävandena att främja goda kontakter mellan barn och föräldrar. I samma riktning verkar en annan regel om att vårdnadshavaren skall vara skyldig att lämna den andre föräldern sådana upplysningar som kan främja umgänget. Umgängesföräldern är en viktig person i barnets liv, och för att barnets umgänge med den föräldern skall flyta så bra som möjligt bör umgängesföräldern vara så informerad om barnets förhållanden att föräldern på ett naturligt sätt kan leva med i barnets vardag. För de flesta föräldrar framstår detta som självklart, men för de föräldrar för vilka det inte gör det kan en uttrycklig bestämmelse ha ett pedagogiskt värde. I de vårdnads och umgängestvister som inte kan lösas genom att föräldrarna kommer överens måste i regel en vårdnadsutredning göras. Sådana utredningar kan bli mycket tidskrävande, och vi vill nu effektivisera och påskynda utredningsförfarandet. Ett viktigt inslag är att socialnämnden inte längre skall yttra sig över vårdnadsutredningar. Detta medför inte bara att tid kan sparas, utan man slipper också processandet inför socialnämnden. Därigenom kan man minska den risk för fördjupade motsättningar som inte sällan blir följden av den rättegångsliknande handläggningen av vårdnadsutredningar i socialnämnderna. Det har från några håll sagts att det juridiska inslaget kommer att öka och det sociala minska om förslaget genomförs. Som jag ser det blir det snarare tvärtom. Hela reformen präglas av en betoning av de sociala aspekterna och en strävan efter samförståndslösningar. Men om det till slut ändå kvarstår en tvist, är det domstolens uppgift att lösa den tvisten. Vad det handlar om är en renodling av funktionsuppdelningen mellan sociala instanser och domstol. En fråga som under många år har varit föremål för kritik är systemet med interimistiska eller provisoriska beslut i vårdnadsmål. Sådana beslut fattas i ett inledande skede av rättegången, oftast på ett mycket knapphändigt material, och de har inte sällan en styrande inverkan på det slutliga avgörandet. Här går vi nu in med åtgärder. I stället för ett interimistiskt beslut om vårdnaden skall domstolen kunna nöja sig med att besluta om vem barnet skall bo tillsammans med så länge tvisten inte är avgjord. En sådan ordning ligger väl i linje med det grundläggande synsättet att markera den gemensamma vårdnaden som den naturliga och primära vårdnadsformen. Det är inte rimligt att en domstol på ett knapphändigt material skall skilja en förälder från hela det rättsliga ansvaret för barnet. För föräldrarna kan det också ha en positiv psykologisk effekt att det interimistiska beslutet blir mindre ingripande. I framtiden kommer därför i det flesta fall den gemensamma vårdnaden att bestå, i vart fall till dess att det slutliga avgörandet kan fattas. Jag har nu presenterat huvuddragen i de förslag som riksdagen i dag skall ta ställning till. Det handlar om ett paket med olika komponenter, där de skilda komponenterna, var och en på sitt sätt, är avsedda att stryka under den vikt som vi tillmäter betydelsen av goda relationer mellan barn och föräldrar. Att uppnå detta är naturligtvis inte bara en fråga för lagstiftaren, utan också en fråga om tillämpningen av lagen och om praktiskt handlande. Men det är min förhoppning att vi genom de nya reglerna skall ha lagt den nödvändiga grunden. Av lagutskottets betänkande synes framgå att det i Sveriges riksdag i allt väsentligt finns en allmän uppslutning kring de förslag som har lagts fram i propositionen. Det betyder såvitt jag kan förstå att det här i riksdagen finns en gemensam syn på betydelsen av att sätta familjen och särskilt barnens intressen i centrum för reformarbetet. Det är mycket glädjande. Herr talman! Jag vill redan nu säga att jag dess värre inte kommer att kunna vara med i kammaren under hela den kommande debatten, eftersom jag sedan länge har en tjänsteresa inbokad. Men jag hoppas att det skall bli en intresseväckande debatt. Trots den stora samsyn som råder i grundfrågorna, finns en hel del frågor som kan behöva debatteras. Barnen och barnens rätt och situation i samhället är värda all den uppmärksamhet de kan få.

Herr talman! Dagens betänkande, Vårdnad och umgänge, berör föräldraskapets innersta väsen, rätten att få ta hand om sitt barn. Ingrepp i denna rätt måste göras med största försiktighet och efter mycket nogranna överväganden. Ställningstagandena är svåra. Betänkandet syftar till att minska de spänningar och den ångest som uppstår i dessa situationer genom att det i än större utsträckning låter föräldrarna ta ett gemensamt ansvar för barnet och själva komma överens om hur vårdnads och umgängesfrågorna skall lösas. Vi tillskyndar dessa förslag och anser att utskottets skrivningar är väl avvägda. Barnets uppfattning och synpunkter i vårdnads och umgängesmål skall enligt utskottets mening i fortsättningen tas till vara på ett mera påtagligt sätt. Här finns ett tillkännagivande som går längre än propositionen. Vi finner det glädjande och kan konstatera att flera av våra motionärer i dessa frågor har blivit väl tillgodosedda. Vi gläds också åt framgångarna i utskottet vad gäller att skyndsamhet skall påkallas då det gäller vårdnadsutredningar. Våra motionärer har också tagit upp frågan om resekostnader vid utövande av umgängesrätten. Utskottet har här ett tillkännnagivande som efterlyser förslag från regeringen, förslag som bör komma skyndsamt. Även på denna punkt är således våra motionärer väl tillgodosedda. Betänkandet innehåller många utmärkta synpunkter i dessa svåra frågor. Alla kan inte beröras här, men värt att nämna är att samarbetssamtalen ges en starkare ställning. De har visat sig kunna hjälpa föräldrar att finna lösningar. Men allt kan givetvis inte lösas med lagstiftning. Ett bra och nära föräldraskap skapas inte i första hand med lagstiftning, utan med aktiva föräldrainsatser, ansvar och deltagande i barnets vardag. Inte minst är det viktigt att bli mer uppmärksam på tidsfaktorns betydelse när det gäller umgänget med barn. Moderata kvinnoförbundet har i 20 år haft ett program som då och då revideras i takt med tiden. Det heter Barnet i centrum, och det är just vad det här handlar om -- att sätta barnet i centrum. Betänkandet försöker göra det. Barnets behov lyfts fram, och barnet har behov av båda sina föräldrar. Men även mor och farföräldrar har fått en alltmer ökande betydelse för barnen i den moderna världen där båda föräldrarna heltidsarbetar. Känslomässiga relationer till mor och farföräldrarna är också en verklighet som kan påverka det vi alla eftersträvar, nämligen barnens bästa. Vi har en reservation, nr 14, som grundar sig på en motion av Allan Ekström, i vilken han yrkar avslag på propositionens förslag att byta ordet faderskapserkännande mot faderskapsbekräftelse. Vi moderater har följt upp motionen och yrkar avslag på betänkandet i denna del. I denna synpunkt har vi också stöd av lagrådet. Terminologi och nyspråk ändrar inte verkligheten. Man kan också konstatera att det i dessa internationella tider, inte minst med tanke på Tysklands enande, finns anledning att behålla ett ord som liknar danskans och tyskans anerkennen. Det är ingen stor fråga, men Allan Ekström har en poäng i sin motion som förtjänar att lyftas fram i en debatt om vårdnad av barn. Han menar att fadern kan undvika hela förfarandet genom att gifta sig med barnets mor. Till betänkandet finns också fogat ett särskilt yttrande. Här pekar jag på två punkter som är oerhört angelägna att hålla i fokus. Just här ligger nämligen den oro som kommit till uttryck bland dem som känner tvivel inför en del av förslagen i betänkandet, inte minst organisationen Barnens rätt i samhället, BRIS. Betänkandet utgår ifrån att barnens bästa skall gälla. Men det är när det detta skall tolkas som svårigheterna uppstår. Syftet är alla ense om -- men hur uppnås det? När nu gemensam vårdnad blir huvudregel är det oerhört angeläget att domstolarna är lyhörda för även svaga uttryck som kan visa att barnen kanske trots allt inte mår bäst av gemensam vårdnad. Skulle man misslyckas i att fånga upp dessa fall, blir priset för barnen högt, och lagstiftningen kommer då inte i samklang med det allmänna medvetandet. Det skall inte bli den som skriker högst som skall lyckas göra sin stämma hörd i dessa mål. Det skall inte krävas ett särskilt civilkurage för att gå emot gemensam vårdnad. Den får givetvis aldrig utnyttjas som ett hot för att framtvinga umgängesrätt i olämpliga fall. Inte heller får den vara så stark att den förhindrar att synpunkter som skyddar barnet kommer i dagen. Barn får givetvis aldrig användas som verktyg i rehabiliteringen av den som begått övergrepp -- om än aldrig så lindriga. Umgängesrätten får inte bli en börda för barnet. Barnet skall inte tvingas till den. Bland det mest centrala i betänkandet är därför utskottets ställningstagande för att ge barnet möjlighet till ett grundläggande inflytande i vårdnads och umgängesprocessen. Detta krav bör regeringen snarast konkretisera. Beslut i dessa frågor kan ha en avgörande betydelse för en människas liv. Finns det brister i lagstiftning och tillämpning, bör dessa därför rättas till utan dröjsmål. Lagstiftningens uppgift är att underlätta barnens situation vid skilsmässa, inte försvåra den. Frågornas komplexitet men också deras stora betydelse för den enskilde gör att det i just detta ärende är särskilt viktigt med en noggrann utvärdering och uppföljning. Jag förutsätter att en sådan kommer till stånd och delges utskottet inom rimlig tid. Jag yrkar bifall till reservation nr 14.

Herr talman! Låt mig till en början säga att det gläder mig att se justitieministern här. Ett rättssamhälle bygger ju inte enbart på straffrätt, regler om brott och straff, utan också på civilrätt. Reglerna för vårdnad och umgänge handlar om de kanske absolut viktigaste byggstenarna i samhället, nämligen barnen. I en skilsmässosituation är, som jag antydde, vårdnad och umgänge med barn viktiga och känsliga rättsliga frågor. Det har framförts många klagomål mot gällande lag. Folkpartiet har framfört krav på förbättringar sedan många år tillbaka, och jag noterar med tacksamhet att vi nu äntligen har fått ett besked från regeringen i form av den proposition som vi nu behandlar. Om den kan sägas att den tillgodoser merparten av folkpartiets krav, och det är synnerligen tacknämligt. Jag vill ta tillfället i akt att framföra ett tack till justitieministern för att det är på det sättet. Men tyvärr nådde regeringen inte heller i den här frågan ända fram. Därav våra många reservationer. De är närmare bestämt 17 stycken. Jag hoppas att justitieministern har tid att stanna inte bara för att ta emot mitt tack för vad som är bra, utan även för att höra kritiken mot det som är dåligt. Folkpartiets inställning kan sammanfattas på följande sätt. Det råder stor enighet om att barnets bästa -- och jag vill använda det uttrycket och inte barnets intresse eller något liknande, utan barnets bästa i vid mening -- måste framhävas mer. Den gemensamma vårdnaden från äktenskapet bör inte upplösas i onödan. Vid äktenskapsskillnad mellan föräldrarna behöver faktiskt barnen båda sina föräldrar, och kanske behöver de sina båda föräldrar extra mycket just i skillnadssituationen. Därför måste alla anstränga sig att uppnå samförståndslösningar. Det minimerar ju också tvisterna inför domstol. De s.k. samarbetssamtalen får en nyckelroll. Tanken är att domstolen har rätt att ta initiativ till sådana samtal. Folkpartiet anser att domstolen borde ha en plikt att ta initiativ till samarbetssamtal utom i rena undantagsfall. Detta borde faktiskt framgå av lagtexten. Jag blir alltmer övertygad om att det borde framgå av lagtexten efter det som justitieministern sade här i inledningsanförandet. Om det nu är oundvikligt med en tvist, krävs två saker för att det skall bli en riktig dom. Det krävs ett bra beslutsunderlag och det krävs en bra kompetens hos dem som behandlar fallet. Det behövs till en början en bra vårdnadsutredning som utförs av välutbildad personal inom socialtjänsten. Det kan vara en kompetent man eller kvinna. Jag poängterar detta, eftersom många män i skillnadssituationen uppfattat det som negativt att de möter en kvinnovärld, och det är kanske inte en bra start för att lösa tvisten. Det är också viktigt för en bra vårdnadsutredning att de sociala myndigheterna lämnar en rekommendation till rätten hur man anser att vårdnads och umgängesfrågan skall lösas. Dessutom måste utredningen utföras med skyndsamhet. Detta är numera ett lagfäst krav. Så stod det inte i propositionen, och detta framförde folkpartiet i sin motion. Vi noterar att hela utskottet enigt har ställt sig bakom att lagen skall ändras på den punkten. I detta sammanhang vill jag också betona betydelsen av de s.k. snabbyttrandena, dvs. de yttranden vid interimistiska beslut som justitieministern här har talat en del om. Det är bra att dessa beslut, helt i linje med folkpartiets mångåriga inställning, endast gäller den faktiska vårdnaden. Men dessa snabbyttranden som lämnas från de sociala myndigheterna till domstolen inte bara bör utan skall inhämtas av rätten före beslut. Det är ett faktum att dessa interimistiska beslut har en mycket styrande inverkan på de slutliga besluten. Det tycks justitieministern vara medveten om, men man orkar inte gå ändå fram. Har man den inställning som justitieministern här har sagt, skall man också säga ja till att det i lagen skall framgå att dessa s.k. snabbyttranden skall inhämtas. För övrigt kan sägas att det naturligtvis är självklart att alla som vid en tvist skall bedöma s.k. barnmål skall besitta en rejäl barnkompetens som innebär kunskap om barns behov och förhållanden. Den behövs inte bara på den sociala sidan, vilket är mer uppenbart, utan även inom domstolen. Härav följer att det i barnmålen i princip endast borde utnyttjas ordinarie domare. De har en betydligt längre domarerfarenhet än någon extra tillkallad tingssekreterare eller tingsfiskal. Vid behov skall domstolen också kunna använda sig av en barnexpert som är särskilt sakkunnig och som kan förse domstolen med alla de viktiga fakta som är nödvändiga för att komma fram till ett bra och riktigt resultat. De faktorer som jag anfört skulle främja en god dom i dessa mycket svåra frågor. Det är beklagligt att utskottets majoritet inte ställer sig bakom dessa enkla självklara krav. Herr talman! Det bör särskilt tilläggas en del saker om umgängesrätten. Vid tvist om den gemensamma vårdnaden blir umgängesrätten synnerligen viktig. Det gäller både för vårdnadshavaren och för umgängesrättshavaren. Båda har sin plikt att ha ett umgänge med barnen, en god kontakt med barnen, och att främja varandras kontakt. Det är en plikt mot barnet. Det är en mycket grannlaga uppgift för domstolen att avgöra hur en umgängesrätt skall konstrueras, och det är förknippat med många problem. Jag skall här ta upp några av dessa problem. Det gäller för det första umgängesrättens omfattning. I hittillsvarande praxis har den varit otillfredsställande. Praxis har varit alldeles för stelbent, och man har haft en schabloniserad tillämpning som varit nästan lika i alla fall och som utgått från att alla familjer är likadana. Man har nästan aldrig uteslutit umgängesrätten, och inte ens vid sexuella övergrepp mot barnen har pappan, vilket borde vara självklart, förlorat sin umgängesrätt. Det finns därför, precis som justitieministern säger, behov av nya signaler för att få en annorlunda och mer nyanserad praxis. Lagstiftarens grundläggande tanke är att barnets bästa entydigt -- jag vill betona detta -- skall stå i centrum. Men detta hade framgått mycket tydligare med folkpartiets förslag till lagtext i föräldrabalken 6:15, där vi vill att umgängesrätten skall tillgodoses efter vad som är bäst för barnet -- inte som i dag och som propositionen förordar: ''så långt som möjligt''. Detta är ett alldeles för neutralt, könlöst och okänsligt uttryck för att det skall tillgodose barnets bästa. Dessutom borde begreppet preciseras i lagen. Enligt folkpartiet bör umgängesrätten bestämmas ''med utgångspunkt från barnets ålder och mognadsgrad, känslomässig anknytning mellan barnet och umgängesrättshavaren, barnets egen inställning samt föräldrarnas inbördes förhållanden''. Det är beklagligt att justitieministern och utskottsmajoriteten inte har utnyttjat detta tillfälle till att skapa klarhet i lagen. Därför förvånar det mig inte när justitieministern här och nu sade att den här regeln har missförståtts. Ja, den har missförståtts allaredan. Man behöver bara läsa den här veckans tidningar så ser man det. Med folkpartiets modell hade man uppnått en tydlig ny signal för en nyanserad praxis. För det andra gäller det informationen mellan vårdnadshavare och umgängesrättshavare. Informationsutbytet har hittills inte varit lagfäst. Numera är informationsskyldigheten en plikt för vårdnadshavaren och en rätt för umgängesrättshavaren -- för övrigt ett gammalt folkpartikrav. Tyvärr är denna informationsskyldighet av svårbegriplig omfattning. Det sägs här att informationsskyldighet föreligger ''bara i den mån den kan främja umgänget''. Enligt min uppfattning är detta ett alldeles för snävt synsätt. Informationsskyldigheten borde i stället omfatta ''erforderliga upplysningar om barnets förhållanden och utveckling''. För att närmare beskriva detta begrepp kan jag säga att det är mera omfattande och vardagligt inriktat och inte bara snävt tillyxat för umgängestiden, som är en del av ett barns liv, utan det här skulle främja barnets bästa, även i det långa livsperspektivet. För det tredje handlar det om kostnaderna för umgängesrättens utövande, och det gäller främst resekostnaderna. Umgängesrätten har faktiskt en kostnadssida. Det kostar att resa för att hälsa på sitt eget barn. Detta är alla berörda medvetna om, men det inser tydligen inte regeringen. Umgängesrättshavaren står i dag för hela kostnaden, trots att den borde delas mellan mamman och pappan. Tyvärr lägger ekonomin alltså hinder i vägen för umgängesrättens utövande. Lagutskottet har flera gånger efterlyst en reglering från regeringens sida. Nu måste regeringen verkställa denna beställning. Det går inte att tala vackert om umgängesrätten samtidigt som man nonchalerar den praktiska verkligheten, i det här fallet kostnaderna. För det fjärde måste de s.k. umgängessabotagen minskas. Tyvärr förekommer sabotage där vårdnadshavaren på alla upptänkliga sätt hindrar umgängesrättshavaren att utöva sin umgängesrätt. Sådant måste motverkas om det inte sker utan beaktansvärda skäl -- man skall inte blunda för att det i vissa situationer kan föreligga sådana skäl. Det finns två sätt som kan användas för att hindra och motverka de otillbörliga sabotagen. Det ena är att ompröva vårdnaden -- vilket vi i folkpartiet har föreslagit -- och det andra är att införa en straffsanktion. Jag är fullt medveten om att man inte kan straffa fram goda relationer mellan barn och föräldrar, men genom den uttryckliga lagstiftning som folkpartiet har föreslagit kan man kanske förebygga en lång rad problem. Dessutom har det väl samma pedagogiska värde som justitieministern talade om i sitt inledningsanförande när det gällde informationsskyldigheten. För det femte: Om föräldrar inte följer rättens dom måste den naturligtvis verkställas med tvång; domar är ju till för att följas. Gällande regler är dock stelbenta och borde därför ändras på två punkter. Verkställighet bör alltid vägras vid minsta risk för barnen, och länsrätten bör i en sådan situation självmant kunna initiera en omprövning av vårdnadsfrågan i tingsrätten. Herr talman! Ensamma pappor är en viktig och angelägen fråga. En kedja är ju inte starkare än sin svagaste länk. Familjerelationen består av mamma, pappa och barn. Det förefaller som det är pappan som är den svagaste länken. Orsaken är att den ensamstående, frånskilde mannen drabbas av dubbla separationer. Han förlorar både sin föräldraroll och sitt nätverk i form av vänner, släkt osv. Resultatet blir oundvikligen att mannen inte sällan hamnar i kris, en kris som följs av missbruk, vilket i sin tur leder till ohälsa och kriminalitet och ytterst till självmord. Det är inte bara som jag står här och säger, utan det är statistiskt bevisat att det förhåller sig så. Skuldfrågan kan alltid diskuteras och vems felet är, men det gagnar inget. En sak är emellertid uppenbar: ytterst drabbas barnet. Vår kunskap om de ensamma pappornas situation är helt otillräcklig. Problemen, orsakerna och de samhällsekonomiska konsekvenserna borde kartläggas och lämpliga förbättringsåtgärder vidtas. Detta har påpekats från folkpartiets sida år ut och år in. Regeringen har struntat i detta, trots att justitieministern i sitt inledningsanförande noggrant poängterade hur viktigt det är att upprätthålla kontakten. I lagutskottet avgavs inte en enda röst för de ensamma fädernas situation, förutom från folkpartiets sida. Det känns utomordentligt trist, särskilt för barnens skull. Det finns också andra typer av föräldraskap som behöver uppmärksammas. Det förekommer faktiskt andra föräldrakonstellationer än kärnfamiljer, och dessa uppmärksammas alldeles för litet. Jag skall i all korthet ta upp några frågor kring detta. Vid samboende utan äktenskap borde den ogifte faderns ställning förbättras, särskilt för barnens skull. En faderskapspresumtion borde införas vid samboförhållande som i princip motsvarar den vid äktenskap. Detta förslag har avstyrkts av majoriteten. Även i fortsättningen krävs en uttrycklig viljeförklaring från den ogifte pappan. Enligt förslag från justitieministern skall denna viljeförklaring benämnas ''faderskapsbekräftelse''. Jag tycker att det är en dålig term. För mig och för många andra går då tankarna till någon form av ''leverans'' som bekräftas i efterhand på ett typiskt affärsmässigt sätt. Det vore bättre att använda ordet ''faderskapsförklaring''. En sådan förklaring kunde avges av en stolt fader direkt vid det efterlängtade barnets födelse. Det skulle innebära en bra start för barnet, justitieministern. Vid vissa föräldraskap uppkommer speciella problem, och det gäller den s.k. sociala föräldraskapen. Vid styvföräldraskap och familjehemsföräldraskap är den rättsliga situationen synnerligen oklar. Vi i folkpartiet vill skapa en rättslig reglering, men det har majoriteten avvisat. Jag höll på att säga att det kvittar. Verkligheten kommer att bli sådan att regeringen -- hur den nu kommer att se ut -- tvingas att reglera detta. Herr talman! Avslutningsvis vill jag betona att barn alltid behöver två föräldrar, även efter skilsmässan. Umgängeskontakten måste bibehållas och umgängestrassel måste på alla sätt minimeras just för barnens bästa. Folkpartiet liberalerna stöder samtliga sina reservationer. Jag kan glädja alla med att votering kommer att begäras endast beträffande reservationerna 6, 10 och 28.

Herr talman! Bengt Harding Olson har ansett att det i 6 kap. 15 § föräldrabalken uttryckligen bör anges att umgängesrätten skall tillgodoses efter vad som är bäst för barnet. Han har också hävdat att paragrafen bör innehålla en precisering av vilka faktorer som skall beaktas vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. För egen del vill jag konstatera att 6 kap. 15 § föräldrabalken redan anger att domstolen skall besluta i fråga om umgänge efter vad som är bäst för barnet. Bengt Harding Olson är således i den delen redan tillgodosedd i den gällande lagstiftningen. Jag höll på att säga att Bengt Harding Olson återigen bara har läst halva paragrafen. När det gäller Bengt Harding Olsons krav på preciseringar i paragrafen anser jag att det skulle vara olämpligt att göra sådana preciseringar. Som utskottsmajoriteten har framhållit är det tvärtom önskvärt med en större flexibilitet och anpassning till förhållandena i det enskilda fallet när umgängesfrågor, som är mycket svåra att avgöra, skall bedömas. Preciseringar av det slag som Bengt Harding Olson önskar göra i den paragrafen skulle motverka detta syfte. När det gäller faderskapspresumtion är det viktigt när man handlägger faderskapsärenden att det görs på ett så smidigt och enkelt sätt som möjligt. Det är viktigt att det sker under former som inte är integritetskränkande. Jag anser att de system som vi har i dag uppfyller de kraven. Det går knappast att införa en faderskapspresumtion för sambofallen. I samboförhållanden finns inte såsom vid äktenskap en helt entydig och för alla synlig markering av att ett samlevnadsförhållande föreligger. Det kan inte gärna komma i fråga att införa ett regelsystem för faderskapspresumtion i sambofall som innebär att det inte med tillräcklig säkerhet går att avgöra om någon verkligen är far till barnet. Liksom utskottsmajoriteten ställer jag mig således avvisande till att införa faderskapspresumtion för sambofall. Detta gör jag med hänsyn till barnets intresse. När det gäller frågan om vilken terminologi man skall använda i stället för den som vi använder i dag -- erkännande av ett faderskap -- anser jag att bekräftelse av ett faderskap är en betydligt bättre term. Termen förklaring, som Bengt Harding Olson förespråkar, kan jag inte alls anse vara lämplig i det här sammanhanget. Termen finns nämligen redan i föräldrabalken, men har då en helt annan betydelse. Bengt Harding Olson sade inledningsvis att han var glad för propositionen. Det gläder mig att han är glad. Han sade också att regeringen inte hade nått ända fram. Jag undrar om det inte är ett missförstånd. Är det inte så att regeringen har nått ända fram, medan folkpartiet inte har gjort det? Visar inte reservationerna det?
Herr talman! Jag förstod det mesta som justitieministern sade, men det sista begrep jag inte. Det kanske kvittar. Man använder en betänklig och, vill jag påstå, felaktig lagstiftningsmetod. Man skriver in viktiga regler och synpunkter i motiven i stället för i lagtexten. Enligt min uppfattning räcker det inte med att det står i motiven. Viktiga regler skall stå i lagen. Det gäller initiativplikten, som jag har nämnt, och umgängesrätten. Däremot lyckades vi faktiskt få skyndsamhetsbegreppet, som bara återfanns i motiven, att bli inskrivet i lagstiftningen. Det är viktigt att man skiljer på detta. Det är där signalerna ges. Justitieministern borde rimligen inse att det är viktigt att lagstiftningen är klar. Vi har nu senast blivit förvånade -- det gäller inte bara regering utan möjligen också riksdag -- över den oklarhet som vidlåder rattfyllerilagstiftningen. När det gäller begreppet barnets bästa står det så som jag har sagt i lagstiftningstexten. Begreppet preciseras inte, vilket jag efterlyser. Justitieministern säger att en sådan precisering skulle låsa. Nej, den behöver inte alls låsa. Precisering är inte detsamma som låsning. Precisering är detsamma som att man skapar klarhet och undviker missförstånd. Det är faktiskt två skilda saker. Jag vill poängtera att den beskrivning som folkpartiet har i sista stycket när det gäller den här paragrafen inte är tagen ur luften. Den är grundad på BRIS, Barnens rätt i samhället, synpunkter. Det bör därför rimligen vara en acceptabel precisering som, vill jag påstå, skulle ge den nyanserade tillämpning som alla efterlyser. Man skulle kunna ta upp frågorna om faderskapspresumtion. Jag vet att diskussion inte lönar sig på den punkten. Jag skall inte gå vidare med detta. Jag tänker inte heller diskutera vidare huruvida vi skall ha den ena eller den andra termen. Det här är för viktigt för att man skall prata om annat. Det är symptomatiskt att justitieministern inte tog upp en viss fråga. Jag ägnade en stor del av mitt anförande åt ensamma fäders situation. Det är ett känt problem för alla, utom tydligen för justitieministern och riksdagen. Det diskuteras i alla media. Det är ett beklämmande ointresse från justitieministerns sida att inte ens i repliken kunna säga en enda liten vers som visar att man tänker på de ensamma papporna, i varje fall från justitieministerns sida.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att ta en replik när det gäller de ensamma fäderna. I propositionen framgår på flera ställen vilken betydelse vi även har tillmätt de ensamma fäderna. Vi har givetvis valt att i första hand tala utifrån barnets perspektiv och barnets behov av sin pappa. Även faderns intressen måste vägas in i lagstiftningsarbetet. Så har skett på flera håll. Jag vill understryka att t.ex. frågan om precisering i lagtext kan ha betydelse just för de ensamstående papporna. När det gäller frågan om möjligheten att utnyttja umgängesrätten, ekonomiskt bidrag och annat i anslutning till detta utgår jag ifrån att Bengt Harding Olson är medveten om att de frågorna för närvarande bereds i socialdepartementet.
Herr talman! Tack, justitieministern, för att vi fick några ord om de ensamma papporna. De är omnämnda någonstans i marginalen i propositionen, och vi har nu fått ytterligare några ord på vägen. Men det behövs, justitieministern, inte bara ord, utan det behövs åtgärder. Förklara för mig varför det är fel att titta på dessa frågor och intressera sig för orsaker, problem m.m. Om inte justitieministern läser alla tidningar, vilket jag inte kan begära, borde hon ändå läsa tidningen Vi eller varför inte tidningen Aftonbladet, som borde vara av intresse och som kommer varje dag. I Aftonbladet visar man intresse för dessa frågor. Det är beklämmande att vi skall ha det på det här sättet. Nu har justitieministern sista chansen att säga att det är bra att frågan är uppmärksammad av folkpartiet inkl. Bengt Harding Olson och av tidningarna. Det är ännu bättre att socialstyrelsen med anledning av tidningarna -- jag tror inte att det är med anledning av folkpartiet -- har sagt att man skall göra en utredning. Jag tycker att justitieministern skall säga att också hon tycker att det är bra. Vi stöder reservationen i betänkandet, och jag uppmanar mina partivänner att göra det för att markera hur viktigt det här är för barnens skull.
Herr talman! Bengt Harding Olson lyssnar tydligen inte på vad jag säger. Frågan är under beredning i socialdepartementet.

Herr talman! Ansvaret för att alla barn har bästa möjliga uppväxtförhållanden är en för varje vuxengeneration synnerligen viktig uppgift. Både vår skyldighet gentemot barnen som individer och vårt ansvar för att den nya generationen skall få bästa möjliga förutsättningar för att föra vårt samhälle vidare gör att vi vuxna måste ägna stort intresse åt barnens och ungdomarnas situation. Det är därför enligt centern av största betydelse att vi för en familjepolitik som ger barnen trygghet och rättvisa och att vi för en utbildningspolitik som ger alla barn och ungdomar möjlighet till den utbildning som de önskar och har förutsättningar för. Ansvaret för barnens bästa måste i första hand ligga på föräldrarna. Men hela vårt samhälle har ett ansvar för att genom lagstiftning och andra politiska beslut se till att barnens bästa tillgodoses och att barnens rättigheter skyddas. I dagens ärende behandlas barnens ställning i de många fall då barnets föräldrar separerat eller av annan anledning inte lever tillsammans. Andelen splittrade familjer är stor i vårt moderna samhälle. Många barn får därför inte möjlighet att växa upp i ett hem tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Många av dessa barn lever i en mer utsatt situation än andra barn, och en större andel av dessa barn riskerar att få problem och i vissa fall att bli problem för samhället. Det är viktigt att samhället har möjligheter att skydda och stödja barn i utsatta situationer. Men oberoende av samhällets ansvar är det av avgörande betydelse att föräldrarna tar sitt ansvar för sina barn. Föräldraransvaret skall vara lika stort även om föräldrarna av olika skäl inte finner det möjligt att hålla samman. Lagstiftningen när det gäller föräldraansvar och barns rättigheter när föräldrarna inte håller ihop skall visa samhällets policy i dessa frågor och samtidigt underlätta för föräldrarna att lösa konflikter på det för sina barn bästa sättet. När det gäller frågor om vårdnad och umgänge måste barnets bästa vara utgångspunkten vid alla bedömningar. Barnet -- även om det är litet -- är en individ med rättigheter såväl när det gäller samhället som när det gäller sina föräldrar. I den proposition som behandlas i det nu aktuella betänkandet föreslås ändringar i vissa regler, framför allt i föräldrabalken, syftande till att bana väg för en utveckling mot att föräldrarna själva i större utsträckning skall kunna komma överens i vårdnads och umgängesfrågor. Centern väckte en kommittémotion med anledning av propositionen. I vår motion poängterar vi att barnets bästa måste vara ledstjärnan och att föräldrarätten måste utgå från barnets behov och barnets bästa. Barn behöver båda sina föräldrar och är oftast beroende av en nära och förtroendefull kontakt med dem båda för sin utveckling. Ett barns föräldrar har därför -- oberoende av om de bor tillsammans eller inte -- ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och uppväxt. Enligt vår mening skall huvudprincipen vara att barn har rätt till båda sina föräldrar. Reglerna om vårdnad och umgänge måste därför utformas så att barnens bästa sätts i fokus och att föräldraansvaret klart framgår. I vår motion framför vi fyra konkreta krav. De gäller dels mål och omfattning av verksamheten med samarbetssamtal, dels uttalande om att barnets bästa blir avgörande vid beslut om vårdnaden, dels översyn syftande till att stärka barns ställning i mål om vårdnad och umgänge, dels översyn av reglerna för beslut om umgängesrätt så att reglerna präglas av främst hänsynstagande till barnets bästa. Söder och Ylva Annerstedt en motion med krav på lösning av frågan om ersättning för kostnader vid utövande av umgänge med barn när föräldrarna bor långt ifrån varandra. Även den motionen behandlas i det nu aktuella betänkandet. Herr talman! Jag vill här främst något kommentera behandlingen av dessa båda motioner och kan då konstatera att flera av kraven stöds av ett enigt lagutskott, men att vi centerpartister i två fall funnit anledning att reservera oss med anledning av krav i vår kommittémotion. Jag vill först ta upp frågan om hänsyn till barnets bästa vid beslut om gemensam vårdnad. I propositionen föreslås att domstol skall kunna bestämma att vårdnaden skall vara gemensam även i sådana fall då en förälder eller båda yrkat ett den gemensamma vårdnaden skall upplösas och vårdnaden anförtros en förälder. Enligt centerns mening måste barnets bästa vara vägledande för domstolen vid beslut om vårdnaden. Ett beslut om gemensam vårdnad -- trots att en eller båda föräldrarna önskar ensam vårdnad -- måste kunna grundas på övertygelsen om att gemensam vårdnad kommer att gynna barnet. Vi framhåller i vår motion att gemensam vårdnad kan vara olämplig i förhållanden där kvinnan på grund av misshandel eller av annan anledning känner sig pressad och i underläge. För vissa barn kan ett beslut om gemensam vårdnad medföra att de riskerar att utsättas för psykisk, fysisk och sexuell misshandel. Med anledning av vårt motionskrav och motivuttalande i denna riktning framhåller utskottet bl.a.: ''Vad särskilt gäller frågan om hänsynen till barnets intressen vid beslut om gemensam vårdnad vill utskottet understryka att domstolen i såväl dessa mål som i alla andra vårdnadsmål skall -- utifrån de förhållanden som föreligger i det enskilda fallet -- besluta efter vad som är bäst för barnet.'' Härigenom och genom övriga skrivningar tillgodoses vårt motionskrav. Ett annat motionskrav som vi fått stöd för är kravet på ökat inflytande för barnet i vårdnadsprocesser. Under senare år har frågan om barns inflytande i dessa processer, bl.a. genom att barnet blir part och kan få ett särskilt ombud, diskuterats alltmer, och förslag i denna riktning framlades av utredningen om barnets rätt 1987. Jag erinra om att Föreningen Barnens rätt i samhället BRIS, i sitt yttrande över den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen pekade på att barnets ställning och intressen inte lyfts fram och markerats tillräckligt i promemorian och att det helt saknades förslag till ökade möjligheter för barnet att själv komma till tals i utredningar, domstolar eller på annat sätt få uttrycka sin mening kring vårdnadsfrågan. I propositonen diskuteras inte dessa frågor. Med hänsyn härtill och till vårt motionskrav framhåller utskottet: ''Enligt utskottets mening hade det varit önskvärt om i propositionen hade redovisats vilken inställning som regeringen har till de förslag om talerätt m.m. som lagts fram av utredningen om barnets rätt.'' Utskottet framhåller vidare, i linje med vad som framhålls i vår motion: ''att det finns anledning att överväga en ordning som medger att barnets uppfattning och synpunkter i vårdnads och umgängesmål kan tas till vara på ett mer påtagligt sätt än vad gällande rätt erbjuder''. Utskottet tillstyrker vår motion och föreslår ett tillkännagivade till regeringen. Även Karin Söders och Ylva Annerstedts motion om lösning av frågan om kostnaderna för långa umgängesresor tillstyrks av utskottet. 1988 gjorde lagutskottet ett uttalande i denna riktning och förordade då att de då väckta motionerna i ärendet skulle överlämnas till kommittén för översyn av reglerna om underhållsbidrag till barn och bidragsförskott. I våras avslutade denna utredning sitt arbete utan att ha löst frågorna om underhållsbidrag och bidragsförskott och inte heller frågan om kostnader för umgängesresor. Lagutskottet finner därför och med anledning av den nämnda motionen jämte andra motioner med motsvarande krav att det är ''mycket angeläget att problemet med resekostnader vid utövande av umgängesrätten nu snarast får en lösning.'' Utskottet fortsätter: ''Regeringen bör därför skyndsamt ta upp frågan till närmare överväganden och därefter återkomma med förslag till riksdagen.'' Herr talman! Enligt propositionen införs regler om att kommunerna skall erbjuda föräldrarna samarbetssamtal för lösande av vårdnads och umgängestvister. Från centern finner vi detta positivt, men när det gäller mål och omfattning m.m. av samarbetssamtalen har vi vissa synpunkter, som framgår av vår motion och av reservation 2 bakom vilken även folkpartiet och miljöpartiet står. Enligt vår mening bör huvudsyftet med samarbetssamtalen vara att ena föräldrarna kring en lösning som är bäst för barnet. Detta hänsynstagande till barnets bästa måste i vissa fall leda till att samtalen inriktas på att förmå en av föräldrarna att avstå från gemensam vårdnad. Detta bör t.ex. gälla när barnet riskerar att komma till skada på grund av övergrepp i någon form från en förälder. Beträffande utformningen av samarbetssamtalen vill vi framhålla det angelägna i att föräldrarna ges möjligheter att påverka valet av samtalsledare. Samtalen bör kunna genomföras inom ramen för den verksamhet som bedrivs såväl av familjerådgivningsbyråer som av kyrkliga organisationer. Vi betonar även vikten av adekvat utbildning för samtalsledare. En annan betydelsefull fråga när det gäller samarbetssamtalen är att de enligt vår mening måste ske under familjerådgivningssekretess, dvs. att det inte är samma person som både genomför samtalen och som i ett senare skede utför vårdnadsutredningen. Innan jag går in på den andra reservation som vi avgett i anledning av vår motion, vill jag kort beröra reservationen 10 om vårdnadshavarens upplysningsskyldighet. I propositionen föreslås en komplettering av föräldrabalken innebärande att barnets vårdnadshavare skall, om inte särskilda skäl talar mot detta, till den umgängesberättigade lämna sådana upplysningar rörande barnet som kan främja umgänget. Vi centerpartister delar här synpunkterna i en folkpartimotion, där det framhålls att upplysningsskyldigheten inte skall begränsas till enbart det som främjar umgänget utan även omfatta frågor om barnets hälsa, skolgång, uppehållsort, feriearbete eller särskilda fritidsintressen. Vi föreslår därför att lagtexten ges en vidare omfattning än den som har föreslagits i propositionen. Jag vill till slut ta upp ytterligare ett krav i centerns kommittémotion, nämligen frågan om översyn av umgängesreglerna. Umgängesrätten måste bestämmas med utgångspunkt i barnets behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar. Men med hänsyn till barns skilda förhållanden och behov är det nödvändigt med en flexibel bedömning och en individuell anpassning vid bedömning av umgängets omfattning och formerna härför. Vi nödgas konstatera att domstolsavgörandena i umgängesfrågor i regel är mycket schablonmässiga. Redan detta talar för behovet av en översyn. Viktiga frågor i dessa sammanhang är också bedömningen av s.k. umgängessabotage. Sådana finns det av två slag. Det ena -- och det är nog det som vi oftast tänker på -- är när vårdnadshavaren försvårar eller förhindrar umgänget med den andre föräldern. Även om detta i många fall beror på ovilja hos vårdnadshavaren, måste man komma ihåg att det i vissa fall beror på att vårdnadshavaren helt enkelt finner det med hänsyn till barnets säkerhet vara till skada för barnet, om barnet måste umgås med den andre föräldern. Det finns t.ex. fall där den förälder som har umgängesrätt har förgripit sig mot barnet. Den andra, och rent statistiskt vanligaste, typen av umgängessabotage är när den umgängesberättigade föräldern inte följer överenskomna regler för samvaro med barnet, alltså inte bryr sig om att ta emot barnet alls eller i varje fall inte i den utsträckning som har avtalats. Sammanfattningsvis finner vi centerpartister att en översyn av reglerna för umgänge bör göras i syfte att göra reglerna mer flexibla. Hänsyn till barnets bästa skall vara vägledande här liksom när det gäller avgöranden om vårdnaden.

Vi önskar att riksdagen skjuter på beslutet och återremitterar ärendet i och för ny utredning. Ingen har krävt att beslutet skall uppskjutas, men genom att stödja centerns reservation i frågan får vi en utredning om det här svåra spörsmålet. Herr talman! Vi har alla ett ansvar för att barnen i vårt land får trygghet och bästa möjliga uppväxtförhållanden. Barnets bästa måste bli avgörande i alla vårdnads och umgängestvister. Förslagen i propositionen avses verka i denna riktning, men enligt vår åsikt gäller detta inte i alla avseenden på ett tillfredsställande sätt. Med lagutskottets förslag i anledning av de två motioner som jag har berört blir det dock en förstärkning. Ytterligare steg mot att ta hänsyn till barnets bästa skulle vi i dag ta, om riksdagen följer de reservationer som centern står bakom. Jag vill, herr talman, yrka bifall till en av dem, nämligen reservation 7.

Herr talman! Vi i vänsterpartiet tror att det om det föreliggande förslaget om samarbetsavtal förverkligas kommer att bli lättare för många föräldrar att komma överens när det gäller frågor som handlar om vårdnad och umgänge vid separation. Men samarbetssamtalen är ju i första hand till för att ge föräldrarna en möjlighet att diskutera sig fram till ett gemensamt beslut om vårdnaden av och umgänget med barnen. De löser naturligtvis inte alla problem som är förenade med att en familj upplöses. Jag kommer först att ta upp några punkter som berör förutsättningarna för att samarbetsavtalen skall kunna bli det som de är avsedda att vara och därefter peka på förutsättningar för att det gemensamma umgänget skall kunna fungera i praktiken. Slutligen kommer jag att tala om de uppenbara brister som propositionen har i fråga om inställningen till barnen och om hur barnens rätt, behov och vilja bättre skall kunna komma till uttryck. Jag kommer att yrka bifall bara till reservation 3 och 24, men vänsterpartisterna står naturligtvis bakom alla reservationer där deras namn finns med. Herr talman! Att vara samtalsledare för två föräldrar -- som vid separation inte av sig själva kan lösa frågan hur de skall ordna för sina barn -- och hjälpa föräldrarna att lösa konflikten är inget som vilken välvillig människa som helst klarar av. För detta krävs det sakkunnig ledning, helst av utbildade psykologer. Dess värre finns det inte tillräckligt många sådana här i landet. I propositionen förbigås det här med tystnad, och jag är mycket orolig för att man inte riktigt vet hur illa det är beställt. Att kommunerna skall ges stor frihet när det gäller på vilket sätt samarbetssamtalen skall komma till stånd är nog bra. Går det inte att ordna det hela i egen regi kan man t.ex. köpa tjänster av någon annan kommun eller på annat sätt, men det är inte till stor hjälp om det inte finns några sådana tjänster att köpa eller tillgå på annat håll. Det blir visserligen en lagstadgad skyldighet för kommunerna att erbjuda samarbetssamtal. Även om det har prövats på många håll är det fråga om en ny verksamhet för kommunerna. Vi vet tyvärr alltför väl hur det ser ut på många håll. Resurserna räcker inte till för den kommunala servicen. Ett sextiotal kommuner har redan talat om att de anser att de i nuvarande ekonomiska läge inte har möjlighet att erbjuda samarbetssamtal. Tyvärr räcker det inte långt att göra detta till en lagstadgad skyldighet. Det finns alltför många exempel på hur andra lagstadgade skyldigheter åsidosätts på grund av brist på resurser. Omsorgslagen är ett välkänt sådant exempel. Jag anser inte att man kan tiga bort problemen när det gäller förutsättningarna för att samarbetssamtalen skall bli mer än goda intentioner på papperet. Problemen beror som sagt naturligtvis på brist på utbildade personer och på kommunernas otillräckliga ekonomiska möjligheter. Man kan alltså inte tiga ihjäl problemen och hänvisa till det statsfinansiella läget, vilket görs i betänkandet. Jag vill därför yrka bifall till reservation 3, där det framhålls att regeringen måste återkomma efter att ha analyserat förhållandena och lägga fram förslag för riksdagen. Samarbetssamtalen syftar till att föräldrarna skall kunna enas om umgängesformerna, och många föräldrar kommer ju redan nu på egen hand överens om hur de vill ha det. Men för att umgänget mellan barn och föräldrar skall kunna fungera i praktiken krävs det också en rad andra insatser. För att främja kontakten behövs ibland förtur till en bostad nära barnet för den förälder som har flyttat från det tidigare gemensamma hemmet. Bostadsbidrag skall kunna utgå till båda parter, så att de har råd med en bostad med utrymme för barn. Så kommer vi då till problemen med resekostnaderna. I vår motion L427 tar vi upp problemen med resekostnader och föreslår fria resor för barn som skall träffa en förälder som inte bor på samma ort. Frågan om resekostnader vid utövande av umgängesrätten har långhalats. Den har varit uppe i riksdagen vid en rad tillfällen, men inte heller i den här propositionen läggs det fram några konkreta förslag. Nu är vi glädjande nog helt eniga i utskottet. Vi menar att problemen måste lösas snarast. Jag hoppas att justitieministern -- tyvärr har hon måst avlägsna sig från kammaren -- har uppfattat skrivningen i betänkandet som den är avsedd att uppfattas, nämligen som en skarp uppmaning till berörda departement att skyndsamt lösa frågan. Herr talman! Vi i vänsterpartiet anser inte att det går att sätta likhetstecken mellan föräldrarnas behov och det som är bäst för barnen på det sätt som görs i propositionen. I många motioner, från samtliga partier, tar man också upp frågan om barnens rätt och barnens behov samt om hur dessa bäst skall tas till vara i frågor som rör vårdnad och umgänge. Det finns, glädjande nog, en mycket bred samstämmighet om att barnens intresse, vilja, rätt och behov bättre måste komma till uttryck än som nu är fallet. Vi i vänsterpartiet har uttryckt detta genom att visa på det utgångsperspektiv som fortfarande finns i lagstiftningen, nämligen föräldrarnas. Vi menar att det borde vara tvärtom: lagstiftningen borde genomsyras av ett barnperspektiv. Barnens bästa skall vara den absolut avgörande faktorn när det gäller att göra olika ställningstaganden. För att det här skall kunna komma till uttryck krävs det att man respekterar barnet, att man låter barnet komma till tals och att man lyssnar till barnet. Och det här är inte så enkelt som det låter. Barn tar nämligen många gånger ett mycket stort ansvar för sina föräldrar och lägger ofta skulden på sig själva för föräldrarnas konflikter eller handlingar. För att kunna lyssna på barnen på rätt sätt -- så att deras åsikter bäst kan komma till uttryck -- krävs det av lyssnaren mycket stor erfarenhet och goda kunskaper om barn. Vi menar att om barnens behov och rätt hade genomsyrat ställningstagandena i vårdnadsfrågor skulle det vara uteslutet att en förälder, som av olika anledningar allvarligt brister i sin föräldraroll, skall ha rätt till umgänge med barnet. Den enighet som utskottet nu visar när det gäller att stärka barnens ställning i mål om vårdnad och umgänge i förhållande till propositionens förslag är mycket glädjande, och jag yrkar naturligtvis bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Barnet är den svagaste parten i de flesta sammanhang. Vi i vänsterpartiet har många gånger tidigare verkat för att barns ställning skall stärkas. Barnens utsatthet erkänns inte av alla eller i alla sammanhang. Det krävs mognad, kunskap, erfarenhet och empati för att en vuxen skall kunna förstå barn och vad som är barns bästa. Därför har vi föreslagit att mål i fråga om vårdnad och umgänge skall överflyttas från allmän domstol till förvaltningsdomstol. Vi menar att länsrätterna har större kompetens än tingsrätterna när det gäller att handlägga sådana här frågor. Med en sådan ordning skulle såväl själva sakprövningen som frågor om verkställighet helt kunna koncentreras till den instans som för närvarande har den största socialpsykologiska kompetensen. Dessutom har man ofta ett gott samarbete med kommunernas socialtjänst. Det finns alltså enligt vår mening anledning att anta att möjligheterna till samförståndslösningar skulle öka om vårdnads och umgängestvisterna fick handläggas i sin helhet i förvaltningsdomstol. Därtill kommer att de många gånger kontroversiella verkställighetsfrågorna skulle bli föremål för uppmärksamhet från både parternas och domstolens sida redan i inledningen av en process. Vidare kommer risken att behöva besluta om tvångsåtgärder för att få verkställighet att minimeras så långt detta är möjligt. Jag anser alltså att det är olyckligt att domstolsutredningen enligt sina direktiv endast har att överväga en ordning som innebär att allmän domstol skall pröva såväl mål om vårdnad och umgänge som frågor om verkställighet beträffande sådana avgöranden. Enligt vår mening borde utredningens uppgift ha varit den motsatta, något som dock kan rättas till genom tilläggsdirektiv. Jag yrkar bifall till reservation 24. Tyvärr tror vi inte att vi kommer att få gehör för vårt önskemål om att mål skall flyttas över från tingsrätter till länsrätter. Mot den bakgrunden menar vi att det är viktigt att tingsrätterna tillförs barnkompetens, att deras kompetens när det gäller frågor om barn blir större. Det kan ske på olika sätt. Vi har valt att följa samma linje som folkpartiet och föreslår alltså expertmedverkan i tingsrätterna. Vi i vänsterpartiet anser att vi har fått gehör för vårt förslag om att vårdnadsutredningar inte skall få dra ut på tiden på det sätt som sker alltför ofta nu, och det är naturligtvis bra. Självfallet går det inte att fastställa en absolut tidsgräns -- det menar vi inte heller att man skall göra. Men om inte synnerliga skäl föreligger bör, menar vi, en period om tre fyra månader vara en rimlig tid för en vårdnadsutredning. Vi ser med glädje och tillfredsställelse att denna uppfattning delas av andra och tycker att det är bra att detta tydligt framgår av lagskrivningen. Herr talman! Jag har inte kommenterat alla punkter vare sig när det gäller propositionen eller när det gäller betänkandet. Men jag nöjer mig ändå med vad jag här har sagt. Vi har bara yrkat bifall till två reservationer. Men trots det står vi, naturligtvis, bakom vänsterpartiets motion och ställningstaganden i övrigt.

Herr talman! Utskottet är, som det redan sagts flera gånger i debatten, helt enigt om att det är barnens bästa som man skall ha för ögonen när man beslutar om hur vårdnaden om barnen skall delas och, tyvärr ibland, fördelas mellan föräldrarna samt när man beslutar om umgänget mellan föräldrar och barn i de fall där föräldrarna lever åtskilda. Det är mycket glädjande med denna enighet. Men vid en första anblick kan det tyckas underligt att denna stora enighet har kunnat resultera i så mycket som 28 reservationer. Skälet är naturligtvis att det är oerhört svårt att åstadkomma bestämmelser som är så heltäckande och som samtidigt är så flexibla att de kan tillämpas i alla upptänkliga och möjliga situationer, med alla sorters människor inblandade. Hur skall man t.ex. utforma regler om umgänge så, att de passar i så olika fall som de där vårdnadshavare vill hindra den andra föräldern att träffa barnen för att han eller hon själv har svårt att handskas med kontakten med f.d. maken, och även de där den ene föräldern vill skydda barnet, och kanske sig själv, från fortsatt misshandel och andra övergrepp från den andra förälderns sida? Det kanske också finns skäl att frukta att den andra föräldern skall kidnappa barnet och föra det ur landet. Men samtidigt skall reglerna kunna tillämpas i de vanliga, normala, fallen -- med föräldrar som både vill och förmår handla till sina barns bästa. Ett barn har rätt till nära kontakt med båda föräldrarna. Men det måste vara en kontakt som är bra för barnet. Partigrupperna har i utskottet på vissa punkter kommit fram till olika uppfattning om vilka regler som säkrast leder fram till det önskade målet: barnets bästa. Tidigare talare i den här debatten har på olika sätt beskrivit det aktuella lagförslagets innehåll och prisat dess goda sidor. Därför nöjer jag mig med att fortsättningsvis i mitt anförande kommentera de frågor där miljöpartiet har gjort en annan bedömning än utskottsmajoriteten. Vi är bekymrade över att det, trots alla goda föresatser, finns barn som har det svårt i vårt samhälle. Många barn försummas och far illa trots reglerna i t.ex. socialtjänstlagen och föräldrabalken. Vi är övertygade om att de ändringar i föräldrabalken som görs i dag är ett steg på vägen mot en bättre samhällsställning för barnen, men det räcker inte. Det behövs nya grepp. Miljöpartiet föreslår därför i en motion och i reservation 1 att en parlamentarisk utredning tillsätts för att kartlägga och analysera barnens levnadsvillkor och rättsliga ställning och för att reda ut hur nuvarande regler tillämpas och fungerar i praktiken. Utredningen bör sedan lägga fram lagförslag som skall stärka barnens rätt i samhället. Vi vill i det sammanhanget föra fram tanken att lagregler som rör barnens rätt skall kunna samlas i en särskild barnbalk. En sådan balk skulle bli en markering av den vikt samhället lägger vid barnens rätt. I gamla tider samlade man prioriterade frågor för sig, i jordabalken, i ärvdabalken och i föräldrabalken, för att nämna några exempel. När det gäller samarbetssamtalen har vi anslutit oss till centerns förslag om vissa regler för hur dessa skall utformas. Det bör uttryckas klart att huvudsyftet med samtalen är att ena föräldrarna kring en lösning som är till barnets förmån, även om det i vissa fall måste innebära att man försöker förmå en av föräldrarna att avstå från gemensam vårdnad och umgänge. I vissa tragiska situationer finns tyvärr risken att barnet kan komma att skadas genom övergrepp från en förälder. Det är ett förhållande som man inte får blunda för. Det är också en fördel om föräldrarna har möjlighet att påverka valet av samtalsledare, att det finns väl utbildade samtalsledare och att samtalen skall kunna ske under sekretess. Vi ser inte att de här generella kraven på något avgörande och störande sätt skulle inskränka kommunernas frihet att utforma samtalen på ett sätt som passar de lokala omständigheterna, vilket utskottsmajoriteten hävdar. När ett gift par får barn utgår samhället från att den äkta mannen är barnets far. När en man och en kvinna som lever tillsammans utan att vara gifta får barn krävs en faderskapsutredning. Det upplever många par som kränkande. Att införa en faderskapspresumtion vid samboförhållanden skulle troligen gynna även barnet, på grund av den psykologiska effekten av att mannen på ett självklart sätt får ta emot sin roll som far, med dess ansvar, rättigheter och skyldigheter. Den nuvarande ordningen med en faderskapsutredning, om än så summarisk, tar en hel del tid och resurser i kommunerna. Man måste lägga upp ett ärende med blanketter, underskrifter och registrering. I Göteborg, med sin knappa halva miljon innevånare, görs 3 400 faderskapsutredningar per år. 90 % av dem gäller fasta samboförhållanden. Om man i stället skulle ge samboende par möjlighet att anmäla sitt samboende till folkbokföringsmyndigheten, skapas de förutsättningar som behövs för att man skall kunna utgå ifrån att mannen i dessa förhållanden, liksom i äktenskap, är far till barnet som föds. Av den anledningen stöder vi det folkpartiförslag om faderskapspresumtion i samboförhållanden som uttrycks i vår gemensamma reservation nr 16. I de fall vårdnads och umgängesfrågorna inte kan lösas i godo blir det ofta rättegång. När domstolen i den processen fattar ett interimistiskt beslut om vårdnad och umgänge får den själv avgöra om beslutsskälen skall anges eller inte. I alltför många fall saknas därför beslutsskälen helt eller är alltför knapphändiga. Detta är en nackdel för parterna i målen, eftersom de har stor nytta av att se skälen. Den som vet hur domstolen har resonerat kan många gånger ha lättare att acceptera beslutet och att avstå från att överklaga. För den part som ändå vill överklaga är det lättare att angripa beslutet med adekvata argument. Miljöpartiet vill med sin reservation nr 22 införa sådana regler i föräldrabalken att domstolen åläggs att motivera interimistiska beslut. När domstolen skall avgöra en vårdnads och umgängestvist mellan två föräldrar, skall den i första hand söka en lösning som är till barnets bästa. Men det kan ibland vara svårt för domstolens ledamöter att hitta den lösningen, när de bevis och argument som läggs fram för rätten kommer från föräldrarna och deras juridiska ombud. Ibland är föräldrarnas kamp om barnen mycket prestigefylld och hätsk. Utskottets majoritet har tagit den här konflikten på allvar och skriver att det finns skäl att tänka på hur barnets uppfattning och synpunkter skall kunna tas till vara på ett bättre sätt i umgänges och vårdnadsprocesser än vad som nu är möjligt. Majoriteten vill alltså, liksom vi, ge barnet en starkare ställning i de här tvisterna, men den vill inte nu föreslå hur det skall gå till, utan överlämnar det spörsmålet till regeringen, som får överväga saken i sammanhang som den finner lämpligt. I miljöpartiet är vi mycket glada åt att alla partier faktiskt har uttalat en önskan att ge barnet en bättre plattform, men vi tycker att det redan finns ett bra och konkret förslag, som mycket väl skulle kunna genomföras utan ytterligare omfattande prövningar. Utredningen om barnens rätt kom med sitt betänkande 1987 och föreslog där att barn skall få rätt till ett eget juridiskt ombud i mål om vårdnad och umgänge. Det förslaget behandlas inte klart i propositionen. Vi har tagit upp det som ett eget förslag i vår motion 1990/91:L12, och eftersom vi fortfarande tycker att det är gott nog att genomföras i den form det föreligger, föreslår vi i reservation 23 att så sker. Avslutningsvis vill jag säga att vi självfallet står bakom samtliga våra reservationer, men av hänsyn till kammarens arbetsbelastning avstår vi från att yrka bifall till dem.

Herr talman! Barns rättigheter och intressen i den svenska familjerätten har sedan början av 1970 talet varit föremål för reformering. Från att ha varit en lag som i första hand tillgodosett föräldrarnas rätt till sina barn, har lagen ändrats och barnets rätt till umgänge med båda sina föräldrar har lyfts fram. Det nu framlagda betänkandet är ett stort steg i rätt riktning. Till grund för betänkandet ligger en proposition från regeringen som i sin tur bygger på ett antal utredningar som har genomförts under resans gång, och på synpunkter som kommit fram vid överläggningar som departementet haft med myndigheter och organisationer. På det internationella planet har strävanden mot ett större hänsynstagande till barnens intresse utmynnat i en FN-konvention om barns rättigheter. Konventionen godkändes av Sveriges riksdag under våren och innehåller bestämmelser avsedda att se till att barns grundläggande rättigheter respekteras, att ge barn skydd mot övergrepp och utnyttjande samt rör bl.a. frågor om vårdnad och umgänge. Eftersom justitieministern har redogjort för huvudsyftet och helhetssynen i förslagen till ändringar i lagen, övergår jag till att bemöta de reservationer som, trots en grundläggande enighet i utskottet, tillfogats betänkandet. Förslagen till ändringar i lagen poängterar särskilt vikten av att föräldrarna själva skall ta ett gemensamt ansvar för barnen och själva lösa frågan om hur vårdnaden och umgänget skall utformas. För att hjälpa föräldrarna föreslås nu att kommunerna blir skyldiga att erbjuda så kallade samarbetssamtal, för att lösa dessa problem, samt att domstolarna i anslutning till detta ges rätt att initiera samtal, om de kan tänkas tjäna något syfte. I reservation 2 av folkpartiet, centern och miljöpartiet tas frågan upp om att mål och utformning av samtalen bör anges. Frågan om utbildning av samtalsledarna tas också upp, liksom sekretessen vid samtalen. Frågan om mål och utformning måste vara en sak för kommunerna att avgöra. Det är väl ganska självklart att syftet skall vara att konflikter löses och att samförståndslösningar kommer till stånd, detta med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Likadant är det med utbildningen. Det är för mig självklart att socialnämnderna ser till att deras personal får den rätta utbildningen. Givetvis kommer socialstyrelsen att få en viktig uppgift i att hjälpa kommunerna med utvecklingen av metoder, utbildning av personal m.m. Sekretessen är givetvis en viktig del i samtalen, och utskottets majoritet vill understryka vikten av att samtalen, om föräldrarna så önskar, sker med familjerådgivningssekretess. Vänsterpartiet tar i sin reservation upp att kommunerna behöver ekonomiskt stöd för att genomföra verksamheten med samarbetssamtal. Det är ju redan i dag så att de flesta kommuner erbjuder samarbetssamtal. Enligt en undersökning som socialstyrelsen gjort förekom våren 1987 Sedan samtalen infördes har man i 80 % av de samtal som inletts före tvist kommit fram till en samförståndslösning. När samtal initierats av domstol har 56 % av föräldrarna enats. Detta visar att frågan är viktig också ur samhällsekonomisk synvinkel. Kommunalekonomiskt går verksamheten på kort sikt jämnt ut, men på lång sikt är den troligen lönsam. Dessutom vill folkpartiet att det skall framgå av lagtexten när domstolen bör förordna om samarbetssamtal. Både i propositionens text och i motivuttalanden i utskottsbetänkandet framgår detta och behöver följakligen inte ingå i lagtexten. Folkpartiet har också en reservation om socialt föräldraskap. I förarbetet till propositionen har frågan inte tagits upp, och det kan ifrågasättas om den skall behandlas i sammanhanget. Herr talman! När det gäller frågan om gemensam vårdnad föreslås att ogifta föräldrar skall kunna få gemensam vårdnad genom en anmälan till socialnämnden i samband med att faderskapet fastställs. På så sätt förenklas förfarandet jämfört med i dag, då man måste göra en anmälan till pastorsämbetet. Domstolen skall kunna bestämma att vårdnaden skall vara gemensam, eller fortsätta att vara gemensam, om den som yrkat att få enskild vårdnad absolut inte motsätter sig gemensam vårdnad i det fall hans eller hennes yrkande om att ensam få vårdnaden inte bifalles av domstolen. Detta har stor betydelse för barnens rättigheter till båda sina föräldrar. Jag upplever att barnens rätt till umgänge framför allt med sina pappor är begränsad i dag. I och med den föreslagna lagändringen stärks barnens rätt till båda sina föräldrar. En annan sak som behandlas i betänkandet är frågor som rör umgänget och umgängesrätten. Här finns två reservationer. Centerpartiet framför i sin reservation att man vill ha en översyn av reglerna för umgänget. I folkpartiets reservation nr 6 yrkas att man skall komplettera lagtexten så att det där framgår att umgängesrätten skall tillgodoses efter vad som är bäst för barnet. Formen för umgänget skall alltid beslutas utifrån vad som är bäst för barnet. För att förhindra s.k. umgängessabotage föreslås att man i föräldrabalken inför en särskilt regel som slår fast att frågan om barnets behov av kontakt och samvaro med båda föräldrarna skall ges en framträdande plats vid valet av vårdnadshavare. Gemensam vårdnad är inte liktydigt med att barnet t.ex. bor lika länge hos båda sina föräldrar, utan det betyder kanske att barnet bor hos en av sina föräldrar men har ett kontinuerligt umgänge med den andra föräldern. Det betyder givetvis ett delat ansvar när det gäller frågor rörande barnets framtid. Umgänget skall givetvis planeras med barnens bästa för ögonen och inte hamna i några schablonmässiga umgängesformer. Ibland kan det ju också finnas skäl att umgänge med den ena föräldern inte bör förekomma. Så kan t.ex. vara fallet om en förälder gjort sig skyldig till brott mot barnet. Umgänget måste bestämmas efter de omständigheter som förekommer i varje enskilt fall. Högsta domstolen har i ett rättsfall, NJA 1988, tagit avstånd från schablonmässigt bestämda umgängestider. Som redan framförts understryks vikten av prövning i varje enskilt fall. I andra fall kan det vara så att umgängesföräldern inte ser till att umgänget fungerar eller genomförs. Detta bör också vägas in när beslut fattas. Utskottets majoritet vill betona vikten av att en flexiblare individuell prövning bör komma till stånd. Med anledning av vad som sägs i propositionen utgår utskottet från att en utvärdering av rättspraxis kommer att göras i lämpligt sammanhang. Satsningen på att genom samarbetssamtal öka antalet samförståndslösningar kan också leda till att umgängessabotage i framtiden blir mindre vanliga. Det är viktigt att beakta och vinna erfarenhet av nu gjorda förändringar innan man går vidare. Med dessa förändringar uppnås samma mål som de i reservationen anförda. Folkpartiet har också en reservation angående umgängessabotage. Man menar att om den ena föräldern saboterar umgänget skall vårdnaden kunna överföras till den andra föräldern. Men förutom ändringen att se till att barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna i varje enskilt fall främjas, är man inte beredd från majoritetens sida att införa straffrättsliga sanktioner för vårdnadshavaren. Det löser inte problemen sett ur barnets synvinkel. Det är viktigt att ta reda på varför föräldern saboterar umgänget. Som nämndes tidigare kan det t.ex. vara så att en förälder gör sig skyldig till brott mot barnet. Herr talman! En annan viktig del i de föreslagna förändringarna är frågan om upplysningar till umgängesföräldern om barnet. Här föreslås en särskild regel om att vårdnadshavaren skall ge upplysningar som skall underlätta umgänget. Folkpartiet och centern har, som vanligt höll jag på att säga, en reservation där man yrkar att det av lagtexten skall framgå att upplysningsskyldigheten även här avser upplysningar som berör barnens hälsa och framtid. Upplysningar kan gälla hälsa, skolgång, bostadsort, feriearbete etc. Jag vill poängtera att utskottets majoritet inte finner det nödvändigt att i lagtexten reglera särskilda förhållanden. Jag utgår ifrån att det inte blir några problem att tolka lagen. En väl avvägd motivskrivning åtföljer lagen. Man får förutsätta att de som tillämpar lagen gör detta på ett klokt sätt. När det gäller frågor som rör kostnader för umgänget går utskottet ett steg längre än propositionen. Ett stort antal motioner tar upp frågan om kostnader för resor i samband med umgänget. Utskottet har tidigare påpekat vikten av att frågan utreds. Frågan hänskjöts till utredningen om underhållsbidrag och bidragsförskott som på grund av tidsbrist inte behandlade frågan. Utskottet ger därför regeringen till känna att skyndsamt ta upp frågan och återkomma till riksdagen med förslag. Det är viktigt att barnen skall kunna umgås med båda sina föräldrar. Därför måste problemet få en lösning. Utskottet avger ytterligare ett tillkännagivande om en översyn som skall syfta till att barnets uppfattning och synpunkter i vårdnads och umgängesmål skall tas till vara på ett mer påtagligt sätt. Här får man en bra utgångspunkt för fortsatta överväganden i departementet. Yrkandena i miljöpartiets reservation om en översyn av barnens rätt har här delvis blivit tillgodosedda. Nästa fråga som jag tänker kommentera är vårdnadsutredningar och tidsaspekten runt dessa. Här föreslås att socialnämnden skall uppdra åt en tjänsteman att utföra en vårdnadsutredning och lämna den direkt till domstolen, i stället för att som nu fördröja det hela genom att gå vägen via socialnämnden för beslut. På så vis får man bort det dubbla processandet och tiden för ett avgörande i vårdnadsmålet kan förkortas mycket. Frågan behandlas i utredningen Barnets rätt 87:7. Där anger man bl.a. följande skäl för förslaget: 1. Den mellankommande prövning som sker i nämnden är ägnad att förstärka konflikten mellan föräldrarna. 2. Nämndens prövning förlänger också tiden under vilken föräldern och barnet får leva i ovisshet om framtiden. Utskottet instämmer i detta. Utskottet ifrågasätter emellertid inte socialnämndernas kompetens i frågan; intresset för att förkorta tiden är viktigare. De flesta remissinstanser instämmer med förslaget. Vänsterpartiet har reserverat sig för att socialnämnderna skall vara kvar. Samtidigt har vänsterpartiet motionerat om att utredningstidens längd skall förkortas. Dessa två förslag motsäger varandra. Har vänsterpartiet kanske något bra förslag om hur man skall förkorta utredningstiden när det dubbla processandet behålls? Förslaget innebär också att utredaren själv får bedöma om det insamlade faktamaterialet skall åtföljas av en slutsats från hans eller hennes sida. Mot detta har folkpartiet reserverat sig. Man instämmer nästan med utskottsmajoriteten, men med den hårfina skillnaden att det ofta, men inte alltid, kan vara lämpligt att vårdnadsutredningen utmynnar i ett förslag. Till folkpartiet och Bengt Harding Olson vill jag säga att båda dessa förslag förutsätter väl att utredaren är en kompetent person som i varje enskilt fall kan bedöma frågan. Domstolen kan också i varje enskilt fall ange riktlinjer för utredningarna. Folkpartiet tar också upp frågan om barnkompetens för socialnämndens personal. Här vill jag bara hänvisa till vad som i detta anförande tidigare sagts angående utbildning i samband med samarbetssamtalen. Herr talman! Som jag sade inledningsvis är de nu föreslagna förändringarna angående vårdnad och umgänge av största vikt för att stärka barnets rätt till båda sina föräldrar. Dessa barn är vår framtid, men vi alla vuxna måste ta ansvar för dem och föra deras talan. Lennart Andersson kommer att ta upp de frågor som jag nu inte berörde. Jag vill avsluta med en dikt av Nils Ferlin som jag tycker passar i sammanhanget. Du har tappat ditt ord och din papperslapp Nu sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord, var det långt eller kort var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort Herr talman! Om riksdagen nu, vilket jag hoppas, beslutar anta det av lagutskottet framlagda förslaget, så behöver barnen inte komma i en så svår situation som Nils Ferlin beskriver i dikten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i nu berörda delar och avslag på reservationerna 1--13

Herr talman! Både Gunilla Andersson och jag vet -- och säkert också hela riksdagen -- att de här samarbetssamtalen, som nu är föreslagna, kommer att löna sig på långt sikt. Och jag vill påstå att det är troligt att kommunfullmäktigeledamöter, som beslutar om kommunernas verksamhet, innerst inne också inser detta. Men vad gör man om det inte finns medel för verksamheten? Från vilket verksamhet skall man ta resurser till samarbetsavtal, den här nya uppgiften som nu läggs på kommunerna? Skall man ta resurserna från hemtjänsten, från barnomsorgen eller kanske från skolan? Och om det inte finns sakkunniga för att leda de här samarbetssamtalen, vad skall kommunerna göra då? Jag tycker att det är litet trist att vifta undan de här synpunkterna, låtsas att det inte är några problem och, som man i viss mån nu gör i betänkandet, skylla på det statsfinansiella läget. Vi kan ha delade meningar om det statsfinansiella läget, men har vi inte råd att satsa på detta, som enligt vad vi alla är överens om kommer barnen till godo, då tycker jag att det är illa ställt. Det ser naturligtvis olika ut i olika kommuner. Hur ser det ut i Gunilla Anderssons kommun? Jag vet i alla fall att man i många kommuner i Östergötland kommer att ha svårigheter att genomföra detta. När vi längre fram kommer tillbaka och pekar på problemen med sakkunnig personal, utbildade psykologer osv., hoppas jag att vi kommer att få Gunilla Anderssons stöd -- exempelvis när vi kommer att verka för ökning av antalet utbildningsplatser för psykologstuderande. Sedan tog Gunilla Andersson upp problemet med socialtjänsten och bibehållande av vårdnadsutredningarna. Javisst, detta är ett problem. Det finns naturligtvis en motsättning när det sägs att vårdnadsutredningarna skall bedrivas skyndsamt. Men vi har, som jag hoppas framgår, menat att vi just för att slå vakt om den barnpsykologiska kompetensen skall behålla socialnämnderna i det här sammanhanget. Vi tror att där trots allt finns större kompetens om barn än vad det finns på annat håll, och att det är viktigt att bevara denna kompetens.
Herr talman! Gunilla Andersson kritiserade några av de reservationer där centern finns med. I reservation 2, om utformningen av samarbetssamtal, vill vi ha ett tillkännagivande. Gunilla Andersson anser att det inte är erforderligt. Jag vill ta upp en sak i detta sammanhang. Vi betonar föräldrarådgivningssekretessen. Utskottet nöjer sig med att säga att man så mycket som möjligt skall erbjuda föräldrar som så önskar samarbetsavtal med familjerådgivningssekretess. Detta är alltså en av de frågor vi tar upp, och vi tycker att det är en så viktig fråga att den nästan ensam skulle ha motiverat ett tillkännagivande. Men jag tänkte närmast gå in på reservation 7 -- där centern är ensam -- om översyn av umgängesreglerna. Det är inget tvivel om att umgängesrätten för den förälder som inte har vårdnaden om barnet är ett stort problem. Vi tycker att de reformer som föreslås i propositionen inte är tillräckliga härvidlag, utan man behöver gå vidare. Därför är vårt yrkande att det skall ske en översyn av dessa regler. Vi hänvisar till de problem som finns och framhåller att frågan främst måste ses utifrån barnets bästa. Man måste undersöka vilka anledningarna är till umgängessabotage, om det är berättigat att försöka hindra umgänget utifrån barnets synpunkt. Man måste över huvud taget få en mer flexibel bedömning -- det är den uppfattning som genomsyrar vår reservation. Som jag nämnde i mitt tidigare anförande är vi inte ensamma om att ta upp den här frågan. Om jag nu hinner, skall jag citera den skrivelse som vi för några dagar sedan fick från Riksorganisationen för ''Många enskilda och organisationer har kontaktat oss i detta ärende och kritiken är mycket enhällig. Lagförslaget har inte tillräckligt utrett frågan om umgängesrätt med barn i fall där en förälder utövat sexuella övergrepp mot barnet. Umgängesrätten ska inte få gå före barnets elementära behov av trygghet och att leva med någon att lita på. Önskvärt vore att Riksdagen skjuter på beslutet och återremitterar ärendet till ny utredning. Jag tycker att det är värdefullt att få med detta i riksdagens protkoll och visa vilka synpunkter man har från håll där man särskilt slår vakt om barnens och kvinnornas situation.
Herr talman! Jag skall bemöta några synpunkter i Jag noterar att socialdemokraterna behöver minst tre företrädare för att försvara den här propositionen, nämligen justitieministern, Gunilla Andersson och Lennart Andersson -- med en taletid på tillsammans 45 minuter. Men det skall nog ordna sig ändå. Först och främst, Gunilla Andersson, gäller det samarbetssamtal. Vi är helt överens om detta. Jag skriver gärna under på att det är viktigt, och jag är övertygad om att det blir bra resultat. Men varför då säga att det bara skall vara rätt för domstolen att ta initiativ till sådana samtal? Se till att det blir en plikt -- med något enstaka undantag -- och för in det i lagen! Det skulle vara en logisk följd av de egna resonemangen. Sedan gäller det umgängesrättens omfattning. Umgängesrätten skall nu stärkas, och man skall få en mer nyanserad bild av det hela. Ja tack, det är bra. Men vad bidde det? En tumme! Här har Martin Olsson talat om vad ROKS tycker. ROKS tycker att det ges precis fel signaler. Vi kan också ta med vad som stod i Svenska Dagbladet den 28 november: ''Nästan riskfritt förgripa sig på barn. Föräldrar som försöker skydda sina barn kan förlora vårdnaden - -.'' Vem har skrivit den artikeln? Jo, bl.a. Lena Feuk, som tidigare var ordförande i BRIS. Det kallar jag inte att precisera och försöka uppnå en nyanserad lagtillämpning. Det blev ju precis tvärtom. Ett sätt att komma ur den fällan är alltså att säga ja till folkpartiets motion om precisering av begreppet. De här skrivningarna är inte något eget fabrikat från folkpartiets sida. Detta är hämtat från BRIS, där som sagt Lena Feuk tidigare varit ordförande. Det har alltså stöd i de skrivningar som vi nu har sett, och det har rimligen också stöd av ROKS. Det finns ytterligare ett alternativ till att återremittera ärendet, nämligen att rösta på folkpartiets reservation. Den tredje punkten gäller informationsutbytet mellan föräldrarna. Ja, Gunilla Andersson, det är oerhört viktigt att det sker. Men varför då säga att det skall vara ett informationsutbyte som kan främja umgänget? Det är mycket kortsiktigt tänkt. Umgängestiden löper under ett visst antal år i barnets liv. Vidga blicken och tänk litet mer långsiktigt! Se till att det finns ett informationsutbyte som gagnar barnet inte bara när det är barn utan i livsperspektivet! Vad är det för fel på den vidare synen?

Herr talman! I debatten kring samarbetssamtalen, Elisabeth Persson, har också dessa samtals samhällsekonomiska betydelse berörts. Låt mig framhålla att samarbetssamtalen inte blir en ekonomisk belastning för kommuner och landsting totalt sett. Kommunal och landstingsekonomiskt går verksamheten på kort sikt ungefär jämnt ut. Långsiktigt är den troligen lönsam både för kommuner och landsting. Mot denna bakgrund och med hänsyn till det statsfinansiella läget finns det ingen anledning att nu överväga statsbidrag till verksamheten. I min hemkommun, Elisabeth Persson, finns redan den här verksamheten. Naturligtvis är målet med samarbetssamtal att nå en samförståndslösning. Annars vore ju införande av sådana samtal onödigt. I begreppet samförståndslösning måste anses ingå alternativet att förmå en av föräldrarna att avstå från den gemensamma vårdnaden resp. umgänget med barnet, om detta bedöms vara den för barnet bästa lösningen.

Herr talman! Jag har svårt att förstå hur Gunilla Andersson så energiskt kan argumentera mot vår reservation 2. I den redovisar vi på ett något fylligare sätt än utskottsmajoriteten hur vi tycker att utformningen av samarbetssamtalen skall vara. I detta fall liksom i övriga fall i anledning av motioner är det bra om utskottet går litet längre och preciserar mer än vad som görs i propositionen. I min förra replik berörde jag frågan om en översyn av umgängesreglerna, men jag hann inte fullfölja det jag hade tänkt säga. Jag tror inte att Gunilla Andersson nämnde något om detta i sin replik, men låt mig ändå säga att den skrivelse som vi har fått från ROKS i och för sig går ut på att ärendet skall återremitteras till en ny utredning. Det stämmer mycket väl med vad som sägs i vår reservation 7. Vi yrkar inte avslag på ändringsförslaget i propositionen, men vi vill att det skall göras en översyn av umgängesreglerna, så att de olika aspekter som finns på dem kan komma att beaktas. Bland de reservationer som vi har avgett har jag yrkat bifall just till reservation 7 för att ge riksdagen möjlighet att i dag stödja vårt krav, ett krav som också stöds av bl.a. kvinnojourerna.
Herr talman! Jag ställde tre frågor till Gunilla Andersson angående samarbetssamtal, umgängesrätt och informationsutbyte. Jag fick inget svar på någon av dem och efterlyser därför ett sådant. Därutöver skall jag ställa ytterligare några frågor. Gunilla Andersson säger att man inte kan straffa bort umgängessabotage. Nej, det ligger mycket i det. Men det är rimligt att det finns en balans även i strafflagstiftningen. Om umgängesrättshavaren missköter sig, då blir han eller hon straffad. Däremot finns inte motsvarande straffsanktion mot vårdnadshavaren om denne missköter vårdnaden. Antingen tar man helt bort straffsanktionerna, eller också skall straffsanktioner gälla i båda fallen. Det är rättslig balans. Eller hur, Gunilla Andersson? I frågan om umgängesrättskostnaderna tycker jag det var bra att utskottet inkl. socialdemokraterna gav regeringen en knäpp på näsan. Det var välförtjänt. Sociala föräldraskap blir allt vanligare. Det handlar i klartext om styvföräldrar som förekommer så frekvent i dag. Det handlar många gånger om mina, dina resp. våra barn, och det blir ofta en mycket komplicerad familjebild som kallas för styvföräldraskap. Detta är hittills oreglerat. Varför visar Gunilla Andersson inget intresse för den saken? Vårdnadsutredningen måste utföras med kompetens, Gunilla Andersson. Folkpartiet tycker verkligen att det skall finnas kompetens både där och i domstolen. Låt mig avslutningsvis säga att Nils Ferlin också är min favorit. Min fromma förhoppning är att vi alla skall verka för att det i fortsättningen inte skapas några rättsliga barfotabarn.
Herr talman! Jag skall nu försöka vara mycket pedagogisk och tydlig. Det finns en mängd kommunal serviceverksamhet som alla är överens om är bra och lönsam. Jag tror exempelvis att det inte råder några som helst delade meningar om att konsumentrådgivningen gagnar såväl kommunerna som konsumenterna och på sikt är bra för hela samhället. När kommunerna befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och dessutom inte kan höja kommunalskatten, måste de dess värre skära ned på viss verksamhet hur bra den än är. Det har vi sett exempel på inom bl.a. konsumentrådgivningen. Den frågan kommer vi att diskutera här på fredag. Många kommuner tar bort den verksamheten trots att de vet att den lönar sig och är bra för alla parter. I fråga om samarbetssamtalen vet vi också att familjerådgivningsverksamheten i många kommuner inte är tillräckligt utbyggd. Man har inte haft råd att bedriva den, på en del håll har det uppstått tvister med landstinget om var verksamheten skall ligga osv. Det har inte heller funnits kompetent personal att leda familjerådgivningsverksamheten. Den har alltså inte varit tillräckligt utbyggd. Nu framläggs ett nytt förslag, nämligen att kommunerna skall ha skyldighet att till dem som så önskar tillhandahålla samarbetssamtal. Det betyder med nödvändighet att ytterligare en uppgift läggs på kommunerna, och den kostar pengar. I kommuner med dålig ekonomi finns det stor risk för att familjerådgivningsverksamheten inte byggs ut. Det hjälper alltså inte med den skyldighet som införs, eftersom det inte heller finns tillräckligt med personal. Jag tror att de berörda skulle känna stor olust om de fick stå i kö -- kanske i flera månader och upp till ett halvår -- för att kunna genomföra dessa samtal. Det gagnar inte någon part och inte heller vårdnadsutredningen. Det är det scenario som kan bli verklighet om inte kommunerna får resurser för att bygga ut verksamheten. Vi har olika uppfattningar om riskerna. Det är beklagligt att vänsterpartiet är det enda parti som tar denna fråga på allvar. Jag skall inte fortsätta replikskiftet därom men konstaterar att det tyvärr är så. Det handlar inte enbart om resurser i form av pengar utan även om resurser i form av utbildning och personal. Vi hoppas att den vägen kunna få de andra partiernas stöd framöver.
Fru talman! Målen för samarbetssamtalen anser jag bör utformas av kommunerna. Jag delar helt Martin Olssons uppfattning att det är nödvändigt med flexibel bedömning och individuell anpassning till förhållanden i det enskilda fallet när det gäller umgängesfrågor. En sådan utveckling är enligt min uppfattning redan på väg i rättspraxis. Det finns skäl att följa utvecklingen, men jag finner inte någon anledning att nu aktualisera en översyn av umgängesreglerna. Olson, har jag den uppfattningen att det inte är lämpligt att i lagtexten särskilt reglera vissa typer av upplysningar. I stället bör regeln ges en allmän utformning, vilket föreslås i propositionen. Om endast vissa typer av upplysningar regleras, skulle man kunna bli osäker på vad som gäller beträffande andra slag av upplysningar. När det gäller sanktioner, Bengt Harding Olson, vill jag säga att jag inte tror på att man kan straffa fram ett umgänge. Bengt Harding Olson tar också upp frågan om s.k. socialt föräldraskap. Det är väldigt svårt att förstå vad han är ute efter. De sociala föräldraskap som han räknar upp avser adoptions och inseminationsbarn samt styvföräldraskap och familjehemsföräldraskap. Som han själv konstaterar, är den rättsliga situationen för adoptions och inseminationsbarn i allt väsentligt densamma som vid biologiskt föräldraskap. Slutligen till Elisabeth Persson: Socialutskottet har i ett betänkande tidigare i år hemställt att riksdagen skall ge regeringen till känna att man skall trygga familjerådgivningsverksamheten.

Fru talman! Som en av utskottets talesmän skall jag i mitt anförande kommentera nio reservationer och framför allt redovisa utskottets motiveringar och ställningstaganden i de delfrågor som tagits upp i reservationerna. Anledningen till att vi i det här ärendet har utsett två talesmän för utskottet är artighet mot dem som har lämnat reservationer i ärendet. ''faderskapserkännande'' upp till debatt. De grundläggande reglerna om faderskap till barn finns i föräldrabalkens första kapitel. I den nu aktuella propositionen föreslås att ''erkännande'' ''bekräftelse'' av fadeskapet.

Den frågan behandlades här i riksdagen senast våren 1987. Utskottet har tidigare framhållit att terminologin i dag för många fäder kan upplevas som svårförståelig och ibland t.o.m. som kränkande. Enligt utskottet borde regeringen i lämpligt sammanhang överväga om inte någon annan benämning kunde införas för faderns medverkan vid fastställande av faderskap. En terminologisk ändring bör enligt utskottets mening ta sikte på vad rättshandlingen i själva verket avser, nämligen ett intygande om att mannen är far till barnet och tar på sig faderskapets alla konsekvenser, såväl rättsliga som andra. När utskottet har haft att bedöma de två förslagen ''faderskapsförklaring'', är det vår uppfattning att de är relativt likvärdiga.

Av dessa orsaker finner utskottet att termen ''faderskapsförklaring'' är mindre lämplig än ''faderskapsbekräftelse'', när man skall ersätta den nuvarande termen ''faderskapserkännande''. Vi anser i utskottet att propositionens förslag på den här punkten är väl avvägt. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 14 och 15. I reservation 16 av folkpartiets och miljöpartiets ledamöter behandlas frågan om faderskapspresumtion vid samboförhållande, ett i och för sig mycket intressant ämnesområde. Eftersom den frågan redan har debatterats i dag mellan justitieministern och Bengt Harding Olsson, avstår jag i denna debattomgång från ytterligare kommentar. Men formellt ber jag nu att få yrka avslag på reservation 16. I reservation 23 av miljöpartiets ledamot behandlas frågan om barns rätt i mål om vårdnad och umgänge. I reservationen framhålles att förslaget med ett ombud för barn i vårdnads och umgängestvister har så uppenbara fördelar att regeringen omgående bör förelägga riksdagen ett lagförslag härom. Jag vill framhålla att utskottets majoritet anser att det är något överraskande att miljöpartiets representant väljer att i denna fråga gå fram ensam i en reservation, när hela utskottet i övrigt har enats om att föreslå ett tillkännagivande med krav på ytterligare övervägande i de frågor som rör barns ställning i mål om vårdnad och umgänge. Frågan om barns talerätt samt rätt till ombud och biträde i vårdnads och umgängesmål behandlades av den stora utredningen Barnets rätt. Utredningen skrev mycket utförligt i det ärendet och lade fram konkreta förslag, men när betänkandet var ute på remiss var det mycket delade meningar bland remissinstanserna. Många remissinstanser framhöll att det inte är lämpligt att barn under femton år ges talerätt. I det nu aktuella ärendet föreligger motioner från alla de sex partier som är representerade i riksdagen.

Med anledning av motionerna hemställer utskottet att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen om att de här delfrågorna skall övervägas på nytt och att regeringen skall återkomma med förslag till riksdagen. Därmed yrkar jag avslag på reservation 23. I reservationerna 24 från vänsterpartiet och 25 från folkpartiet behandlas frågor om verkställighet i mål om vårdnad och umgänge. I den motion som ligger till grund för reservation 24 av Elisabeth Persson förordas att vårdnads och umgängestvister skall avgöras i länsrätt i stället för av tingsrätt. Motionären hävdar att i länsrätten finns det större socialpsykologisk kompetens att tillgå samt att länsrätten samarbetar med kommunernas socialtjänst. I motionen från folkpartiet föreslås att lagen ändras så att länsrätten skall kunna vägra verkställighet i samtliga fall när denna inte är förenlig med barnens bästa. Motionären framhåller också att i verkställighetsmålen måste man söka en metod för att om möjligt undvika fortsatta tvister. En möjlighet skulle då vara att länsrätten vid vägrad verkställighet med bindande verkan skulle kunna återförvisa vårdnads eller umgängesmålet till allmän domstol för omprövning. Utskottets majoritet påminner i sin skrivning om att denna delfråga redan är föremål för utredning i rättegångsutredningen. Utskottets majoritet anser att vi bör avvakta utredningens förslag och föreslår i denna del avslag på de två motionsyrkandena. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna 24 och 25. Utskottet har även på dessa punkter mycket utförliga skrivningar. Jag ber att få hänvisa till dessa och yrkar formellt avslag på reservationerna 26 och 27. Jag gör detta för att få något mer tid till att diskutera reservation 28 från folkpartiet, där man behandlar ensamstående fäders situation. I reservationen sägs att efter en skilsmässa får män en mycket svår situation. De förlorar sin föräldraroll, och de mister ofta ett tidigare umgänge med släktingar och vänner. För många män föreligger uppenbar risk för missbruk av bl.a. alkohol. Inte minst mot bakgrund av de samhällsekonomiska konsekvenserna av att så många män efter en separation inte kan fungera socialt är det angeläget att lämpliga åtgärder vidtas för att förbättra deras situation. Så långt reservationen. Jag finner det vara en brist att reservanterna inte säger någonting om vilka åtgärder som enligt deras mening är konstruktiva i sammanhanget. Kanske Bengt Harding Olson i dag något kan lätta på förlåten och tala om vilka åtgärder det är som närmast föresvävar folkpartiet. Från utskottsmajoritetens sida säger vi i detta sammanhang att riksdagen våren 1988 behandlade en motion som tog upp samma fråga som den nu aktuella. På hemställan av utskottet beslöt riksdagen då att överlämna motionen till underhållsbidragskommittén för prövning. I dag vet vi att kommittén av olika skäl inte har kunnat behandla bl.a. frågan om de underhållsskyldigas situation utan har överlämnat den till regeringen med begäran om att den övervägs i annat sammanhang. Utredningen har ändå presterat en del. I betänkandet SOU 1990:48 Samhällsstöd till underhållsbidragsberättigade barn har kommittén redogjort för situationen för särlevande föräldrar med särskilt låga inkomster. Lagutskottet utgår i dag från att de problem som har tagits upp i motion L10 kommer att övervägas inom den arbetsgrupp som tillsätts inom regeringskansliet för vidare behandling av underhållsbidragskommitténs förslag. Arbetsgruppen kommer att få företrädare för tre olika departement. Därigenom blir det en mycket representativ arbetsgrupp. Vi är alla ledamöter i lagutskottet lika angelägna om att få i gång ett utredningsarbete, där man utförligt belyser den situation och de villkor som många frånskilda män lever under. Folkpartiet vill göra ett tillkännagivande till regeringen nu, trots att utskottet anger att en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet skall arbeta med denna fråga. Inom majoriteten litar vi på de uppgifter som vi har fått om att ett utredningsarbete mycket snart skall komma i gång. Vi har fått uppgifter om arbetsgruppens sammansättning. Vårt engagemang i sakfrågan är därför inte på något sätt mindre än folkpartiets. Det mest intressanta vore nu att få något mer preciserade förslag från folkpartiet. Det skulle bl.a. vara en god vägledning för ledamöterna i arbetsgruppen när de nu skall ta sig an detta svåra problem och komma med förslag. Jag yrkar därmed avslag på reservation 28 och bifall till utskottets hemställan i alla delar.
Fru talman! Socialdemokraterna har en särskild faibless för att vilja ändra terminologin. Detta är ofta meningslöst när betydelsen är densamma. Så är det även denna gång. Det är ingen skillnad i innebörden i det nya begreppet, utan innebörden är fortfarande att vederbörande tar på sig faderskapets konsekvenser, bl.a. i rättsligt hänseende. Ordet bekräftelse har sämre internationell förståelse utan att ge något nytt eller bättre. Det för också tanken till ord som orderbekräftelse, bestyrkande kvitto eller bevis. Det tycker jag är onödigt att dra in i detta sammanhang. Ordet förklaring hade varit bättre, men eftersom det används på annat ställe i föräldrabalken går det inte att använda i detta sammanhang. Vi avstyrker således förslaget att ändra terminologin. Vi vill bibehålla ordet faderskapserkännande.
Fru talman! Jag tycker att det är trevligt att miljöpartiet ibland kan överraska Lennart Andersson. Förslaget om ombud i rätten för barn har tagits fram av utredningen om barnens rätt. Vi är medvetna om att remissinstanserna har haft delade meningar. I miljöpartiet har många haft ett stort intresse för frågan. Den samlade bedömningen från vår sida är att förslaget är bra. Därför har vi reserverat oss. Om Lennart Andersson lyssnade hörde han att jag i mitt anförande uttalade stor tillfredsställelse över att utskottet faktiskt nu vill pröva frågan om barnens ställning i rättegångar. Utskottet kanske kommer fram till det vi föreslår i reservationen. Det kanske blir en annan lösning. Den hoppas jag, och tror, kommer att bli bra.

Fru talman! Till Lennart Andersson vill jag säga att jag tackar för artigheten att så många socialdemokrater ställt upp för att försvara propositionen. En del punkter kan vi kanske avföra för vidare diskussion för att vinna tid, exempelvis faderskapspresumtionen. Om vi tittar på begreppet faderskapsförklaring/faderskapsbekräftelse tycker jag faktiskt att ordet bekräftelse är lika kränkande som erkännande. Faderskapserkännande är ungefär som att erkänna en brottslig handling. Faderskapsbekräftelse är, som jag tidigare sagt, ungefär som att bekräfta en order eller en begärd leverans. Faderskapsförklaring är den stolte faderns deklaration att han vill ta ansvar för sitt efterlängtade barn. Om detta sedan skulle kollidera med annan lagstiftningsteknik är det bara att justera efter det. Svårare än så är det inte. Beträffande verkställighet vid tvister då domar inte kan verkställas utan måste få ytterligare en prövning i domstol är det som föreslås riktigt. Det är bra att man omprövar detta i rättegångsutredningen. Det hade också varit snyggt och prydligt om även socialdemokraterna hade talat om i vilken riktning de tycker att utredningen skall arbeta, i stället för att bara tiga. Beträffande barnkompetens har jag ingen annan kommentar till Lennart Andersson än att det är en självklarhet att en sådan skall finnas, både i socialförvaltningar och i domstolar. Slutligen en otroligt viktig fråga, och det glädjer mig att fler och fler inser dess vikt i dag -- bättre sent än aldrig. Lennart Andersson säger att det finns ett visst intresse från socialdemokraterna för de ensamstående pappornas situation. Ja tack, det är bra. Så hänvisar Lennart Andersson till underhållsbidragskommittén, den som havererade. Nu skall en ny utredning tillsättas. Snart skall den utredningens arbete komma i gång. Det är bra, men det borde ha skett för länge sedan. Så efterlyser Lennart Andersson förslag från mig på hur frågan skall lösas. Det hade varit bra om jag hade kunnat ge en patentlösning på de ensamstående pappornas bedrövliga situation, men det kan jag inte. Det skulle vara oförsiktigt och oklokt av mig att göra det. Jag kräver först kunskap. På grundval av kunskap skall man sedan fatta beslut om hur frågan skall lösas. Om det nu finns ett så stort intresse från socialdemokraternas och regeringens sida, varför inte säga ja till reservationen?